Herr talman! Talaren före mig nämnde en rad siffror. Jag skall i stort sett förbigå alla siffror och så här inledningsvis bara konstatera att priserna rusar i höjden. Snart sagt dagligen meddelas prishöjningar. Uttryck som vi därvid ofta möter är att priserna stigit mer än man väntat, att inflationen går fortare än man trott. Framför allt är det priserna på matvaror som går i höjden, priserna på varor som ingen kan undvara. I arbetslivet ökar hetsen på de anställda. Deras prestationer ökar, men deras reallöner hotas av de ständiga prisstegringarna. Deras kosthåll måste försämras på grund av den allt dyrare maten. Bostäder får i ökande utsträckning stå tomma på grund av hyresuppskörtning, monopolpriser och högräntepolitik. De som äger kapitalet jagar konsumenterna med en trumeld av förljugen och behovsskapande reklam, samtidigt som verkliga behov biir eftersatta. Priserna går upp och varukvaliteterna försämras. Min interpellation är daterad den 17 oktober i år. Den innehöll hänvisning till en höjning av priserna i dagligvaruhandeln med 7 procent under tiden januari—30 september. Den 19 oktober återgav tidningen Arbetet ett uttalande av handelsministern i form av en rubrik ”Matpriserna får inte höjas mer i år”. Priserna fortsätter dock alltjämt att stiga. Men finansminister Sträng ägnar sig i sitt svar på min interpellation, för vilket jag tackar, inte åt innebörden av detta förhållande för hundratusentals familjer i små ekonomiska omständigheter. Visserligen finns den sedvanliga formuleringen med även i detta svar, nämligen att prisutvecklingen varit lugnare i Sverige än i många andra länder men att prisstegringarna ändå är ett allvarligt problem. Detta kan ju vara en ”tröst för ett tigerhjärta” men knappast någon tröst för de av fortgående prisstegringar hårt pressade löntagarfamiljerna. Finansministern säger i sitt svar att den aktiva prisövervakningen skall fortsätta med oförändrad skärpa och att regeringen ”skall noga följa konsumentprisernas förändringar”. Skulle prispåslagen tendera att ligga klart över vad som kan bedömas nödvändigt, då — men först då — kan återinförandet av prisstopp aktualiseras. Vi är alltså inte där ännu. Hur mycket, frågar sig i dag husmödrarna, måste priserna stiga för att ”de skall ligga över vad som är nödvändigt”? I det citerade uttalandet för tidningen Arbetet förklarades att vissa tecken fanns på spekulationshöjningar för att dra nytta av ett väntat pPrisstopp. Men, fortsatte handelsministern, ingenting hindrar regeringen att genomföra ett retroaktivt prisstopp. Av dessa rätt karska uttalanden finns inget i finansministerns svar i dag. Nu meddelas väntade kraftiga prisstegringar på livsmedel i januari. fr.o.m. den 1 oktober har hyrorna ökat — och nya sådana meddelanden dimper ned i brevlådorna hos hyresgästerna. Regeringens filosofi är att det måste följa priskonsekvenser av löneförhöjningar. Tanken på att löneförbättringar skulle kunna inkräkta på profiterna är regeringen fullkomligt f Finansministern menar att valet står mellan priskonsekvenser således av löneförbättringar — eller att via skatteökningar skaffa pengar till direkta subventioner. Men detta vore lika kännbart som prisstegringar, menar herr Sträng. Men att nuvarande moms på maten och andra dagligvaror innebär ett skärpt skatteuttag för varje inträffad prisökning förbigår finansministern fullständigt i sitt svar i dag. Hänvisningar till att ”vissa tecken” på spekulationshöjningar i förväntan på ett prisstopp tyder på att sådana tecken har förekommit som inte ens enligt finansministern och regeringens eget resonemang skulle vara ”nödvändiga”. Men inte ens detta föranleder regeringen att dra några slutsatser. Prisoch kartellnämnden registrerar inträffade prisstegringar, statistiskt sakkunniga noterar hur många tiondelar, hur många procent konsumentindexet förändras. Men allmänheten, de många i samhället med låga löner, får betala. Mervärdeskatten sörjer för att stats sin allt större del av priskarusellen. Herr finansminister! Det är verkligen tid att återinföra ett allmänt prisstopp. Och detta måste beledsagas av en skärpt priskontroll av ett annat än bara registrerande slag. I en motion till årets vårriksdag från vänsterpartiet kommunisterna pekades på en annan sida, som jag anser motiverat att i detta sammanhang erinra om, nämligen att utöver dessa synliga prishöjningar förekommer en dold prishöjning genom försä mring av kvaliteten på många varor, genom användandet av sämre och billigare kningar. Detta gäller inte minst skor och kläder i prisklasser som är överkomliga för arbetarfamiljer. Reklamkampanjer för att inpränta i folk en ”köpoch slängmentalitet” hör till ordningen för dagen. En manipulativ modereklam möjliggör denna utveckling. Åtgärder mot råvaror och framställningsprocesser, vilka inte motsvaras av pris prisstegringarna är nödvändiga. De lönearbetandes levnadsstandard måste försvaras. Det är orimligt att, samtidigt som stress och hets i tillvaron — inte minst på arbetsplatserna — ökar, de lönearbetande skall tvingas till näringsmässigt sämre kost och ökade psykiska påfrestningar för att pengarna skall räcka till. När den allmänna prisregleringslagen sattes i kraft hösten 1970 var det en följd av en kraftig folkopinion mot prisstegringarna. Jag vet att det rådde en mycket utbredd mening att det prisstopp som då trädde i kraft hade ett visst samband med de allmänna valen i september samma år. Nu har vi som bekant allmänna val nästa höst. Men, herr finansminister, vore det inte från allas synpunkter lämpligt att på ett betydligt tidigare stadium dra den slutsats som år 1970 drogs kort före valet? Det skulle välkomnas, va säker på det. Jag ber att finansministern säger sin mening härom. Ett positivt svar på den frågan skulle ge mig anledning att än en gång uttala ett tack för svaret på min interpellation. Slutligen, herr talman, några ord om den uppfattning som finansministern framför i sitt interpellationssvar, att prisstegringar samtidigt med dämpad efterfrågan skulle förklaras med att detta är ett internatio nellt fenomen. Då den stora depressionen bröt in över USA år 1929 förklarades denna omfattande ekonomiska kris av storkapitalet och dess apologeter vara ett resultat av högre makter. Man hade, sades det, upptäckt stora mörka fläckar på solen som orsakade den fruktansvärda ekonomiska krisen. Det var ett fenomen, menades det, styrt av s.k. himmelska makter över vilka inga mänskliga krafter rådde. Nu tror jag inte att finansministern är av samma uppfattning som man den gången var i USA. Men prisstegringarna är inga oförklarliga företeelser; de förekommer tillsammans med lågkonjunkturer i alla imperialistiska stater. De är inte orsakade av oförklarliga fenomen av vare sig världslig eller himmelsk natur. Det är inte några ”osynliga händer” som styr prisutvecklingen, som borgerliga nationalekonomer tror — det är högst påtagbara nävar. Det är händer som tillhör de monopolkapitalister och multinationella företag som gör sig till prisledare och själva bestämmer priserna samt slår ut konkurrenter. I icke oväsentlig mån är det också finansministerns händer med vilka han undertecknar propositioner om ökad mervärdeskatt. Att samma ekonomiska lagbundenheter styr alla monopolkapitalistiska ekonomier och att därför prisökningar förekommer överallt i den kapitalistiska världen gör dem inte mera svårförklarliga. Hänvisningar till internationella fenomen som skulle bära skulden håller enligt min uppfattning inte.

Herr talman! Fru Mogård har frågat mig om jag är beredd att inför kammaren ge en redovisning av i vilken takt jag finner det lämpligt att det fortsatta planeringsarbetet beträffande centrumbyggnaderna vid universitetsområdet i Frescati bedrives. Kungl. Maj:ts beslut i oktober 1969 med uppdrag till byggnadsstyrelsen att upprätta byggnadsprogram för centrumanläggningen innebar bl.a. att planeringen för centrumanläggningen så långt möjligt borde ske med sikte på att lokalbehoven skulle tillgodoses i etapper. Tanken bakom detta var att programprövningen för den första utbyggnadsetappen skulle kunna göras mera översiktlig. Uppdraget omfattade lokaler för ändamål vilkas inriktning och behov är föremål för olika utredningar. Som exempel kan nämnas statskontorets utredning om de vetenskapliga bibliotekens inre organisation och försöksverksamhet inom det s.k. LIBRIS-projektet, statskontorets utredning om vetenskaplig biblioteksservice inom medicin, teknik och naturvetenskap i Stockholm, utredningen om de obligatoriska studentsammanslutningarnas verksamhet och universitetsrestaurangkommitténs utredning om huvudmannaskapet för universitetsrestaurangerna. I propositionen 35 år 1971 uttalade jag att planeringen för centrumbyggnaderna i Frescati borde fortsätta med sikte på ett snabbt färdigställande av i första hand bibliotekslokalerna. I det byggnadsprogram som byggnadsstyrelsen överlämnade i november 1971 redovisade styrelsen att utbyggnaden av tekniska skäl borde börja med restaurangoch kårhusbyggnaden. Enligt programmet borde vidare hela den volym som för dessa ändamål skulle komma att ingå i centrumanläggningen utföras redan i första etappen. Detta har medfört att programprövningen måste utföras betydligt mer grundligt för den första utbyggnadsetappen än vad som ursprungligen tänkts. Som jag nämnde är programförutsättningarna i många delar ovissa. Beredningen av ärendet har därför skett i nära kontakt med de olika programansvariga myndigheterna. Som en följd av detta arbete har i september 1972 reviderade program redovisats för restauranganläggningen och för de affärsoch andra servicelokaler som ingår i projektet. Vidare har lokalprogrammet för studentkårslokaler återkallats i vissa delar. Vilken inverkan resultatet av de övriga utredningar jag nämnde slutligen får på verksamheten i Frescati vet vi inte i dag. Den programprövning som nu pågår och som jag räknar med skall vara avslutad inom den närmaste tiden — syftar till att ställa upp sådana riktlinjer för den fortsatta planeringen att de ändringar som senare kan bli aktuella inte rubbar grundvalarna för det utförda arbetet. Jag är starkt medveten om det önskvärda i att den service som centrumanläggningen skall erbjuda snarast blir tillgänglig. De planerande myndigheterna är också medvetna om detta. Jag är emellertid inte beredd att nu fastställa tidsramar för de olika faserna i planeringsarbetet. En forcering av de enskilda faserna i planeringsprocessen leder inte nödvändigtvis till att slutmålet främjas — nämligen det att snabbast möjligt få till stånd den service som bör finnas vid universitetets anläggningar i Frescati.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Som jag inledningsvis angav i interpellationen saknar universitetet i Frescati ännu ett antal nödvändiga försörjningslokaler — jag vill understryka det: nödvändiga. Jag har frågat statsrådet Moberg i vilken takt han finner det lämpligt att det fortsatta planeringsarbetet beträffande dessa lokaler bedrivs. Anledningen till den frågan är uppenbar. Förhistorien är den här: I skrivelser i februari och mars 1968 underställde byggnadsstyrelsen Kungl. Maj:ts prövning byggnadsprogram för bibliotek, matsal, kårhus m. m, i Frescati. I oktober 1969 föreskrev Kungl. Maj:t att byggnadsstyrelsen med största skyndsamhet skulle revidera det föreliggande programmet för dessa lokaler. Vissa tidsödande utredningar måste då utföras, men i oktober 1971 redovisade byggnadsstyrelsen de reviderade byggnadsprogrammen. I skrivelsen till Kungl. Maj:t 1971 anförde byggnadsstyrelsen följande: ”Styrelsen beräknar att byggnadsarbetena kan påbörjas efter ca 20 månaders projektering. Byggtiden beräknas till ca 28 månader. Första inflyttningen beräknas kunna ske ca 22 månader efter byggstart under förutsättning att projekteringen kan bedrivas kontinuerligt. Styrelsen avser att vid utarbetandet av förslagshandlingarna undersöka och tillvarata alla möjligheter att minimera tidsåtgången med hänsyn till angelägenheten att lokalerna blir färdiga så snart som möjligt.” Med hänvisning till detta hemställde byggnadsstyrelsen att Kungl. Maj:t måtte skyndsamt uppdra åt styrelsen att färdigställa förslagshandlingar. Sedan har ingenting hänt; i varje fall har byggnadsstyrelsen inte fått det begärda uppdraget. Läget är inte tillfredsställande, och det understryks av hänvändelser till utbildningsdepartementet från t.ex. Stockholms universitet, som i november 1971 skrev bl.a. följande: ”De enheter som hittills flyttat ut är endast delar i ett system som inte fungerar förrän alla delarna har kommit på plats. För närvarande saknas sålunda de uppehållsutrymmen för olika aktiviteter och de studieplatser som programmerats i centrumanläggningens kårlokaler och i universitetets bibliotek. Där saknas vidare restaurangoch kafélokaler och de allmänna servicelokaler, bank, post, bokhandel osv. som är nödvändiga för den stora dagbefolkningen i universitetsområdet.” Litet längre fram skriver Stockholms universitet: ”De rådande förhållandena har skapat irritation och misstämning. — — Det är omöjligt att för närvarande överblicka följderna av att arbetsmiljön i Frescati på grund av de nämnda förseningarna av många upplevs som usla. Dessa negativa förhållanden skymmer nu de fördelar som den koncentrerade bebyggelsen innebär.

För detta saknas alltför väsentliga komponenter. Bristen på t.ex. uppehållslokaler medför att många studenter dagligen flera gånger tvingas pendla mellan bostad och Frescati och acceptera de olägenheter detta innebär. — — — är det mer angeläget än någonsin att Kungl. Maj:t denna gång snarast ger byggnadstyrelsen i uppdrag att färdigställa förslagshandlingar för centrumanläggningen. Om omförmält byggnadsprogram röner samma öde som 1969, dvs, att det återremitteras för utredning, kommer nu rådande missnöje med det ”halvfärdiga” Frescati att växa. Vilka konsekvenserna härav kan bli är för närvarande omöjligt att överblicka. Stockholms universitets studentkår önskar med hänvisning till vad ovan anförts inskärpa betydelsen av att Kungl. Maj:t skyndsamt måtte ge byggnadsstyrelsen projekteringsuppdrag för centrumanläggningen i Frescati.” Dessa skrivelser har icke rört herr Mobergs hjärta. Varför tar det nu, trots dessa och andra vädjanden, så lång tid för Kungl. Maj:t att prestera ett beslut? Ja, herr Moberg anger i sitt interpellationssvar en rad förklaringar, som dock närmast har karaktären av svepskäl. ”En forcering — — — leder inte nödvändigtvis till att slutmålet främjas”, säger herr Moberg. Jag tycker inte att ordet ”forcering” över huvud taget låter sig användas i detta sammanhang, men låt gå för att det i och för sig är en sanning. Herr Moberg hävdar att programprövningen har måst bli betydligt mer grundlig än man ursprungligen tänkte, och han räknar upp en rad nya utredningar, som tydligen på ett eller annat sätt skall kunna ge en förklaring till fördröjningen. Låt oss titta litet närmare på de utredningar han nämner. Beträffande statskontorets utredning om de vetenskapliga bibliotekens inre organisation och försöksverksamheten inom det s.k. LIBRIS-projektet har statskontoret i ett särskilt yttrande till byggnadsstyrelsen i januari i år sagt att denna utredning inte synes föregripa skilda organisatoriska lösningar. Statskontorets utredning om vetenskaplig biblioteksservice inom medicin, teknik och naturvetenskap i Stockholm berör den andra etappen i Frescati och hör knappast hemma här. Nu talar vi faktiskt om att någon gång få i gång den första etappen. Utredningen om de obligatoriska studentsammanslutningarnas verksamhet har enligt direktiven att göra en kartläggning och analys av nuvarande förhållanden, däremot inte att avge förslag om det obligatoriska medlemskapet skall behållas eller avskaffas, inte heller förslag till lösningar av problem som kan föranledas av att obligatoriet eventuellt avskaffas. Det är en enmansutredning, och enligt direktiven skall utredningen bedrivas skyndsamt så att utredningsresultatet kan föreligga under våren 1971. Den är såvitt jag känner till ännu inte klar. Kunde inte statsrådet försöka se till att direktiven för utredningen följs? Men framför allt: Den utredningen har inte med den här saken att göra. Universitetskommitténs utredning om huvudmannaskapet för universitetsrestaurangerna har, enligt vad jag hört, fått sitt uppdrag i år. Jag kan inte föreställa mig annat än att frågan om huvudmannaskapet bör kunna lösas under de år som det tar att projektera och uppföra byggnaderna. Och äta måste väl studenterna, oavsett vem som är huvudman för verksamheten? Ingenting av det statsrådet Moberg här har hänvisat till kan väl förhindra Kungl. Maj:t att ge byggnadsstyrelsen det begärda uppdraget. Varför anför då statsrådet Moberg dessa utredningar — och varför, för resten, bara dessa? Om nu statsrådet Moberg tycker att vilken utredning som helst, som på ett eller annat sätt har med studenter att göra, duger som svepskäl i det här sammanhanget, så kunde han ju också ha nämnt t.ex. U 68 eller studiemedelsutredningen. Nog finns det utredningar alltid. Att lokalprogrammet för studentkårslokaler återkallats i vissa delar, vilket påstås i interpellationssvaret, är en sanning med stor modifikation. Vad det här rör sig om är 150 kvadratmeter för en informationsenhet som studentkåren inte anser bör belasta kårens programyta och för vilken man inte vill betala hyra. Studentkåren är beredd att avstå från 150 kvadratmeter, om man får en sådan yta för informationsändamål i stället. Nog är omnämnandet av dessa 150 kvadratmeter ett svagt argument för en årslång försening av ett arbete som, tror jag, omfattar över 25 000 kvadratmeter. Statsrådets mening med det ganska omfattande svaret är väl att inge den föreställningen att det finns en acceptabel ursäkt för den fördröjning av ärendet som har skett. Möjligt är förstås också att statsrådet med dessa i sak irrelevanta exempel bara allmänt vill ge en bild av hur besvärligt och komplicerat hans och departementets arbete är. Emellertid kan man ju inte låta bli att fundera över vilken den verkliga orsaken är till att detta relativt enkla beslut fördröjs. Det vanligaste skälet till fördröjningar i departementen brukar återfinnas i finansministerns departement, dvs. man försöker skjuta på saken av ekonomiska skäl. Men inte heller det kan rimligen vara orsaken i det här fallet. Pengarna till byggandet kan ju inte begäras förrän förslagshandlingar upprättats. Det enda som händer när man uppskjuter Kungl. Maj:ts beslut att uppdra åt byggnadsstyrelsen att färdigställa förslagshandlingar är att man kraftigt försenar möjligheterna att sätta spaden i jorden vid det tillfälle då pengar finns tillgängliga. Man kan ju också se på saken just nu ur en alldeles särskild aspekt. Vi har en längre tid haft byggarbetslöshet och behov av projekt att snabbt sätta i verket för att avhjälpa den arbetslösheten. Jag tror inte att det finns någon större anledning att vara särskilt optimistisk och föreställa sig att vi snabbt skall komma ur denna situation. Det troliga är att vi också kommande år behöver sådana projekt för att avhjälpa arbetslösheten. Det är naturligtvis utomordentligt viktigt att man också i en krissituation har möjligheter att prioritera projekten efter deras angelägenhetsgrad. Om inte Kungl. Maj:t uppdrar åt byggnadsstyrelsen att upprätta förslagshandlingar för centrumbyggnader vid Frescati, så kommer det angelägna projektet inte med i bedömningen vid åtgärder mot byggarbetslöshet. Herr talman! Statsrådet Moberg är inte beredd att ange tidsramar för det fortsatta planeringsarbetet. Jag beklagar det.
Herr talman! Jag är inte alldeles säker på att fru Mogård har förstått mitt svar. Det kanske är för tekniskt — detta är ju en väldigt teknisk fråga. Men poängen i svaret, fru Mogård, berör Ni ju inte. Det är det att jag i fjol gjorde en annan bedömning än byggnadsstyrelsen om vad som var angelägnast att snabbt få börja iordningställa. Jag ansåg att det var bibliotek och därmed sammanhängande lokaler och inte studentkårslokaler och andra därtill hörande lokaler som restauranglokalerna. Och skälet till det var att vi har sedan ett antal år hyggliga resturanglokaler inom området. Utvecklingen under det senaste året, fru Mogård, har gett mig ganska rätt i min bedömning. Om jag skulle ha följt byggnadsstyrelsen vid det tillfället och nu dragit i gång detta arbete, så skulle vi ganska snart ute i Frescati stå med en utomordentligt starkt överdimensionerad kåroch restaurangbyggnad. Jag undrar vad fru Mogård — med visst fog — skulle sagt mig då? Onsdagen den universitet minskat med närmare 4 000. I dag är situationen — bl.a. som 13 december 1972. en följd av den mycket kraftiga nedgången i studentantalet här i Stockholm — inte alls den som studenterna för ett år sedan befarade att den skulle bli och som fru Mogård här utförligt citerade. I de avseenden som centrumbyggnaderna i Frescati skulle vara till för har studenterna det inte så dåligt som det tycks föresväva fru Mogård. De provisoriska restaurangoch kafélokaler som finns där ute är enligt uppgift inte utnyttjade till 100 procent i dag. I övrigt finns det serviceanläggningar som centrumbyggnaderna så småningom skall göra permanenta, t.ex. banklokaler och en del annan service. Sedan sade fru Mogård att ingenting har hänt efter hösten 1971, men det framgår ju av interpellationssvaret att det sedan ett år tillbaka har pågått ett intensivt omtänkande i denna fråga bland de berörda. Och jag är ganska säker på att de berörda, med hänsyn till vad jag nyss sade, är tacksamma för att jag tog det i vissa kretsar inte särskilt populära beslut som jag tog i fjol. Fru Mogård som representerar ett parti där man är mycket mån om pengarna kanske skall vara litet försiktigare i sitt talessätt. Här rör det sig inte om en sportstuga eller om något annat mindre bygge, utan det är fråga om en anläggning på 80 miljoner kronor. Då bör man verkligen tänka sig för mer än en gång, innan man tar ett beslut. Fru Mogård försökte också i sitt anförande göra gällande att det som jag anfört bara är svepskäl. Det tyder också på ganska stor okunnighet om de kommittéers arbete som jag här angivit och i vilken omfattning det påverkar serviceanläggningen vid huvudstadens universitet. Sedan vet jag inte varifrån fru Mogård hämtar sina tekniska data. De uppgifter jag lämnar i interpellationssvaret angående lokalprograms återkallande rör sig inte om något drygt hundratal kvadratmeter, som fru Mogård sade, utan det gäller 900 kvadratmeter. Skaffa bättre uppgiftslämnare en annan gång, fru Mogård! Herr talman! Till slut vill jag understryka det angelägna i att vi får de definitiva anläggningarna ute vid Frescati klara. Men det kommer att ta sin tid att få dem färdigställda. Även om jag i fjol gått på byggnadsstyrelsens förslag hade det inte hjälpt upp vinterns sysselsättning inom byggnadsfacket i Stockholmsområdet. Det framgår också av handlingarna, fru Mogård. Från beslut och till ”spaden i jorden” rör det sig om närmare två år. Det är alltså fråga om ganska stora ting här, fru Mogård.

Herr talman! I maj 1969 diskuterade jag nybebyggelsen vid Frescati med statsrådet Moberg. Frågan hade då redan varit uppe flera gånger i riksdagen, och i maj 1969 var det tio år sedan riksdagen beslutade om utflyttningen till Frescati. Det förelåg den gången en försening, som under debatten sades vara av den storleksordningen att den drabbade en hel studentgeneration, som på grund av dröjsmålet tvingats använda för trånga lokaler. Vi betonade då att det var nödvändigt att söka få fram servicelokalerna därför att de har en väsentlig betydelse för undervisningen. År 1969 hade vissa byggnadsprogram för naturvetenskapliga institutionen funnits hos departementet under ca 2 år innan beslut fattades, och vid debatten fanns ännu inget beslut; det kom litet senare. Nu hoppas jag att beslut skall fattas så att servicelokalerna kommer fram ganska snabbt. Statsrådet Moberg har framhållit att det gjorts en omprövning på grund av vad som inträffat under de senaste åren. Förändringarna har kanske varit sådana att man behövt se över storleken för en del saker, men det är synnerligen angeläget att lokalfrågorna nu löses. Statsrådet har pekat på en del utredningar. Jag tror inte att alla har så stor betydelse. Huvudmannaskapet för restaurangen är väl i och för sig inget skäl — studenterna skall väl äta vem som än är huvudman för restaurangen, och studenterna finns ändå där ute, vare sig de är medlemmar av kåren eller inte. Folkpartiets representanter har i utbildningsutskottet förra året i ett särskilt yttrande visat på hur sakta planeringen går. Förseningen drabbar ju inte bara studenterna utan också alla andra som arbetar i Frescati. Jag är medveten om att det kan ha uppstått komplikationer under det senaste året, men jag vill betona att det är synnerligen angeläget att statsrådet försöker få fram de aktuella byggnaderna. Det är angeläget för den undervisning studenterna skall få, det är angeläget för alla dem som arbetar där ute.
Herr talman! Statsrådet Moberg säger att de inte har det så dåligt där ute i Frescati som det föresvävar mig. Jag har faktiskt varit där och talat med framför allt studenter, och jag undrar om herr Moberg har varit där. Det skulle vara väldigt nyttigt att göra ett besök för att se hur det är. Jag betvivlar inte på något sätt att statsrådet Moberg har gjort en egen bedömning av ärendet. Jag kan bara konstatera att resultatet är ytterligare försening, och det beklagar jag. Jag är nog inte ensam om det beklagandet, och jag tror inte att herr Moberg skall räkna med någon tacksamhet. Slutligen säger herr Moberg att jag representerar ett parti, där man är mån om pengarna. Ja, det gör jag, och det är jag stolt över! Skall jag emellertid fatta det så, att socialdemokraterna inte är måna om pengarna? Det är i och för sig ett bekant faktum, men det är ju intressant att få det bekräftat från auktoritativt håll.
Herr talman! Nog är vi måna om pengarna, och det är därför jag rätt noga prövar projekt av denna storleksordning. Jag var i fjol ganska klar över att de lokaler som byggnadsstyrelsen först hade tagit fram — det gällde studenternas kårlokaler och restauranglokaler — var för stora. Jag hade redan då relativt klara indicier på att det skulle komma att bli en fortsatt nedgång — och jag hade rätt i den bedömningen. Sedan, fru Mogård, en upplysning. Senaste gången jag var ute i Frescati var i tisdags — dvs. i går — förmiddag. Jag deltog i ett seminarium där och passade på tillfället att se mig om i lokalerna. Det var inte särskilt trångt.

Herr talman! Herr Jansson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att avsiktligt för stora fyllnadsinbetalningar av skatt leder till oskäliga räntevinster. Under den senaste tiden har det framkommit att vissa skattskyldiga missbrukat bestämmelserna om ränta på överskjutande skatt. Skattskyldiga har gjort inbetalningar, betecknade som fyllnadsinbetalning av preliminär skatt, för att sedermera kunna återfå beloppen tillsammans med den relativt förmånliga ränta som ges på överskjutande skatt. Med anledning härav låter jag för närvarande se över räntebestämmelserna inom finansdepartementet. Jag avser att i början på nästa år lägga fram förslag om sådan ändring i räntebestämmelserna att missbruk förhindras.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det positiva svaret på min fråga. Den är som bekant föranledd av de till synes helt omotiverade stora fyllnadsinbetalningar av preliminärskatt som bl.a. har upptäckts på skatteavdelningen vid länsstyrelsen i Skaraborgs län. Där har det avslöjats att såväl enskilda personer som vissa företag utnyttjat möjligheten att betala in stora belopp i form av fyllnadsinbetalningar, belopp som inte stått i rimlig proportion till den kvarskatt som man har väntat sig. Det har tydligen varit en spekulation i att få goda räntevinster. Eftersom pengarna i dessa fall stått inne i sju månader till en ränta på 7 procent innebär det en ränta på ca 12 procent eller dubbelt så mycket som något kreditinstitut i dag betalar på insatta medel. Eftersom det inte kan ha varit, som det heter, lagstiftarens mening att systemet med fyllnadsinbetalningar skulle öppna möjligheter till sådana Nr 142 här spekulationer, är det ju nödvändigt att något görs för att komma till Torsdagen den rätta med dessa missförhållanden. Det är såvitt jag kan se inte i egentlig 14 decernbör 1972 mening fråga om fyllnadsinbetalning av preliminärskatt utan fastmer en = — — kopitalplacering i syfte att spekulera i höga ränteavkastningar. Det har Ang. verkningarna t.o.m. hänt att folk har lånat upp pengar för att göra inbetalningar på id börttagande ide det här sättet. Och det har varit människor som uppenbarligen inte haft moms på livsanledning att vänta någon som helst kvarskatt. medel Till yttermera visso har även vissa banker funnit med sina intressen förenligt att på det här sättet låna ut pengar till staten, som tydligen givit bättre avkastning än andra penningplaceringar. Nu är jag mycket tacksam för det svar som finansministern här ger, att man redan nästa år kommer att framlägga ett förslag som förhindrar fortsatt missbruk i detta avseende. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Brundin har frågat mig om jag instämmer i påståendet att ett borttagande av momsen på livsmedel skulle leda till en kraftig skatteflykt bland affärsmännen. Jag kan kort och gott konstatera, att tidigare avveckling av indirekta skatter inte medfört motsvarande prisnedsättningar. Någon tillförlitlig utredning om orsaken härtill har mig veterligen inte gjorts. Huruvida det av skattesänkningen uppkomna utrymmet gått till förbättrad företagsvinst, höjda arbetslöner, allmän konsolidering av företagen, prisnedsättning eller en kombination härav torde ingen med säkerhet kunna uttala sig om. Min slutsats blir därför, att ett borttagande av mervärdeskatten på livsmedel inte med rimlig säkerhet kan förväntas komma konsumenterna till godo genom motsvarande prissänkningar. Jag har därmed inte stämplat affärsmännen som ”skatteflyktare”.

Herr talman! Frågeställaren efterlyste på vilka grunder jag i mitt svar uttalade att tidigare avveckling av punktskatter hade givit tämligen medelmåttiga resultat i form av prissänkningar. Jag kan också stå till förfogande med upplysningar om detta. Vi sänkte för en del år sedan chokladskatten med en ganska kraftig procentsats. Jag avslöjar inga hemligheter, om jag säger att det var ett intresse från både företagarna och de anställda att denna skatt skulle reduceras. Jag mottog bl.a. uppvaktningar från de båda partsintressena, som gemensamt intervenerade i denna fråga. Motivet för de anställda var att de ville kunna ta ut något bättre arbetslöner, vilket de skulle få möjlighet till om skatten sänktes. Motivet för företagen var att näringen var så hårt pressad att den behövde skattesänkningen för att konsolidera sig. I sak fanns det motiv för båda parternas intressen i detta avseende. Det visade sig sedermera också att denna skattesänkning inte resulterade i de prissänkningar som man hade anledning att hoppas på, om skattesänkningen direkt skulle ha evalverats i en prissänkning. Ungefär samma erfarenhet gjorde jag när riksdagen på Kungl. Maj:ts förslag beslöt att avveckla glasskatten. Jag skulle kunna upprepa beskrivningen på ytterligare vissa sådana områden. Det har nu bara gått några månader sedan försäljningsskatten på guldsmedsvaror avvecklades. Det är för tidigt att bedöma om det blir något bestående prissänkningsvärde i denna avveckling. Men innan guldsmedsskatten avvecklades var argumentationen densamma. Man ville kort sagt ha skatten avvecklad för att förbättra branschens lönsamhet. Så det finns faktiskt skäl för vad jag här svarade frågeställaren.

Herr talman! Det brev som frågeställaren citerar anför två skäl mot avvecklingen: dels de kontrolltekniska svårigheterna, dels risken för vad som i brevet kallas för skatteflykt. Jag kan återge ett uttalande från skatteutskottet, där det heter: ”Skatteutskottet vill också framhålla de administrativa och kontrolltekniska svårigheter som en differentiering av mervärdeskatten innebär.” Det sägs som svar på ett krav om sänkning av mervärdeskatten på livsmedel. I det första avsnittet finns det följaktligen full täckning för vad som sägs i brevet. I det andra avsnittet är det väl mera en fråga om hur man verbalt uttrycker det förhållande jag beskrev i mitt första inlägg, nämligen erfarenheterna av att man inte får ett resultat som jag gissar att konsumenterna förväntar sig, när det sker en sådan här sänkning.

Herr talman! Jag tycker väl att frågeställaren herr Brundin kan vara helt tillfredsställd och dämpa sin indignation, eftersom jag har svarat på hans fråga att jag inte stämplat affärsmännen som några skatteflyktare.
Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om jag anser att egenskapen att vara en ”representativ dam i 30-årsåldern” är nödvändig för att kunna fungera som sekreterare i bolag som sorterar under finansdepartementet. Enligt min mening ankommer det inte på mig att yttra mig över tillvägagångssättet vid tjänstetillsättningar i självständiga bolag. Herr Romanus bör, om han så finner nödvändigt, i stället vända sig till styrelsen för vederbörande statliga företag, i vilken även riksdagen är representerad.

Herr talman! Könsdiskriminering är ju inte tillåten vid anställning i statliga myndigheter. Där skall endast förtjänst och skicklighet fälla utslaget. I arbetsmarknadsstyrelsens anvisningar för arbetsförmedlingen har man också när det gäller enskilda företag talat om, att arbetsmarknadsverket inte ställer sina resurser till förfogande för att vidarebefordra platsinformation som innehåller könsoch arbetsvillkor och som därmed motarbetar arbetsmarknadsverkets klart utsagda intentioner att söka undanröja diskriminerande drag i rekryteringspraxis. Justitieombudsmannen har också utvecklat en betydande aktivitet för att få en bättre ordning till stånd när det gäller jämlikhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Men de statliga bolagen lyder varken under reglerna i grundlagen eller under arbetsmarknadsverkets anvisningar eller under justitieombudsmannen. Statsrådet Wickman har, på den tid då han var industriminister, uttalat att de statliga företagen skall vara ett föredöme för den enskilda arbetsmarknaden. Därför kunde man kanske förvänta sig att de även i detta fall gick i spetsen och avstod från könsdiskriminering. Herr talman! Jag visar nu på TV-skärmen som ett exempel en annons som understryker att så inte är fallet. Det är en annons från Vin & Spritcentralen, i vilken man söker en ”representativ dam i 30-års åldern” för sekreterargöromål. Det är alltså bara ett exempel. Vi bör vara medvetna om att, även om man i detta fall annonserar efter en kvinna, uppdelningen av arbetsmarknaden i manliga och kvinnliga tjänster i stort sett är till nackdel för kvinnorna, därför att den innebär att de yrken som de huvudsakligen dominerar får lägre lön, lägre ställning, sämre avancemangsmöjligheter osv. Därför är uppdelningen i huvudsak till nackdel för kvinnorna. Nu är det klart att finansministern är den som kan påverka de här bolagen som sorterar under finansdepartementet. Därför är det så mycket mer förbluffande att han inte ens vill uttala den självklarheten att könsdiskriminering inte skall förekomma i dessa bolag. Det stämmer inte riktigt med herr Wickmans tidigare allmänna tes om statliga företag som ett föredöme. Folkpartiet har föreslagit att man skulle ha en lag mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden över huvud taget, men vi hade inte föreställt oss att den lagen skulle behövas för att få de statliga bolagen att arbeta efter denna, som vi trodde, ganska självklara princip för offentlig verksamhet. Det socialdemokratiska partiet har tidigare i höst annonserat att man nu tänker ta itu med att skapa jämlikhet mellan män och kvinnor — men det är uppenbart att finansministern inte deltar i den kampanjen.
Herr talman! Jag är litet överraskad över att frågeställaren med utgångspunkt i det här exemplet tar upp frågan om könsdiskriminering. I allmänhet diskuteras ju det problemet utifrån utgångspunkten att kvinnorna har svårt att göra sig gällande. Här har man speciellt sökt en kvinna, och den här intressanta diskussionen, om detta är diskriminering av männen, har aldrig tidigare förekommit. Därför utgår jag ifrån att det är ett dåligt valt exempel om man skall diskutera könsdiskrimineringen som sådan. Jag hoppas att frågeställaren har velat ta upp problemet mer ur principiell synpunkt, och då kan jag ursäkta honom även om jag vidhåller att exemplet är illa valt. Men även om man kanske har för sig ibland att finansministern skall vara en Mädchen fär alles, som lägger näsan i blöt i allting, bör han inte göra det när det gäller de självständiga bolagens personalrekrytering och de former de använder för den. Framför allt när det gäller ett bolag där kammarens högt värderade förste vice talman sitter med i styrelsen, och tillika skatteutskottets lika högt värderade vice ordförande är representant i styrelsen, finns det närmare kommunikationslinjer för herr Romanus än att gå till finansministern i den här frågan.

Herr talman! Det är ju uppenbart att finansministern var alldeles fel adressat, inte så mycket därför att han skulle sakna inflytande över de här företagen — för riktigt så maktlös är han inte, som han här vill ge intryck av — utan därför att det är uppenbart att han inte har de insikter som behövs för att åstadkomma en ändring. Han tror att det är till kvinnornas fördel att vissa yrken förbehålls huvudsakligen kvinnor. Jag tror inte att många av dem som sysslar med dessa frågor delar den uppfattningen i dag. Fenomenet kan väl enkelt sammanfattas så här: Om vissa yrken är kvinnoyrken blir de låglöneyrken med låg status och dåliga avancemangsmöjligheter. Att det här inte är något enstaka olycksfall är tyvärr alldeles säkert. Inom detta företag, liksom inom många andra företag, har man den föreställningen att sådana här sekreterarsysslor är bättre lämpade för kvinnor, och därför bör man söka efter kvinnor. Sedan blir det en effekt som i vissa fall kan vara avsedd, i andra fall kanske är oavsiktlig, nämligen att då blir det ett låglöneyrke i förhållande till andra yrken med samma kvalifikationer där män finns med. Det är naturligtvis på det hela taget till nackdel för kvinnorna. Det är givet att uppdelningen av arbetsmarknaden i manliga och kvinnliga yrken är till nackdel för både män och kvinnor. Kvinnorna är dock fortfarande de som förlorar mest på den här uppdelningen Sedan hänvisar finansministern till att det sitter vissa riksdagsmän i ledningen för detta bolag. Med tanke på herr Strängs inställning i sakfrågan får jag väl vända mig till dessa riksdagsmän. Men de sitter där ju som representanter tillsatta av regeringen, och därmed är det väl regeringen som har ansvaret för den anställningspolitik som dessa företag bedriver. När industriministern säger att statliga företag skall vara ett föredöme måste han väl mena att regeringen skall kunna se till att det blir på det sättet.
Herr talman! Det sista måste jag faktiskt protestera mot. Regeringen kan inte ta ansvaret de tändiga bolagens personalanställningsformer. Det ansvaret må läggas i händerna på den i vanlig ordning och med stort förtroende tillsatta styrelsen. Jag vidhåller att herr Romanus kunde ha valt ett lämpligare exempel, om han ville ha en principiell diskussion om dessa frågor. Här rörde det sig om den närmaste medarbetaren till en av cheferna i bolaget, och som kvalifikation krävdes bl.a. utvecklade språkkunskaper. Följaktligen utgår jag från — utan att jag tagit reda på det — att det här är fråga om en tämligen välbetald sysselsättning.

Herr talman! Man måste onekligen ställa frågan: Vad menade herr Wickman när han sade, att de statliga företagen skall vara ett föredöme, om det sedan visar sig att regeringen saknar möjlighet att öva inflytande på bl.a. principerna för anställningspolitiken? Jag har inte begärt att finansministern skall uttala sig om denna annons — jag har begärt ett principiellt uttalande mot könsdiskrimineringen. Men ett-sådant uttalande har finansministern trots tre inlägg inte lyckats göra. Sekreteraruppgifter kan vara välbetalda i förhållande till andra kvinnliga yrken, men uppdelning av arbetsmarknaden som i detta fall, med i huvudsak kvinnliga sekreterare, leder till att välkvalificerad kvinnlig arbetskraft får lägre lön än motsvarande manlig arbetskraft med samma kvalifikationer och lika svåra uppgifter. Att inte finansministern är medveten om det är ytterst beklagligt, med tanke på hans stora inflytande.

Herr talman! Herr Gustafsson i Stenkyrka har frågat mig om jag anser snara åtgärder nödvändiga för säkrande av Gotlands framtida kraftförsörjning och om så är fallet om jag avser att föreslå statsbidrag till den avsedda utbyggnaden så att Gotlands kraftpriser jämställes med Vattenfalls taxor inom motsvarande områden på fastlandet. Gotlands kraftverk, som är råkraftleverantör på Gotland, utreder för närvarande frågan hur den ökande elbelastningen på Gotland bäst skall täckas. Två alternativ finns, dels en lokal produktionsutbyggnad med små värmekraftenheter, dels ytterligare en likströmsförbindelse från fastlandet. Vilket alternativ man än väljer kommer råkraftpriset på Gotland att bli högre än på fastlandet. Om och i så fall på vilket sätt man skall söka kompensera industrin och befolkningen på Gotland får övervägas när slutlig ställning tas till hur kraftförsörjningen skall ordnas.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Tyvärr finner jag att det egentligen inte är något svar på någon av de två delfrågor som jag har ställt. Statsrådet säger inte om han anser snara åtgärder nödvändiga, och han säger inte heller om han avser att föreslå statsbidrag så att priserna jämställs med taxorna i motsvarande delar av landet. En anledning till att jag tagit upp problemet nu, och i form av en enkel fråga för att få svar snabbt, är de uppgifter jag har fått just från Gotlands kraftverk om att man behöver ha ett besked så snart som möjligt, helst före detta års slut. En annan anledning är den att jag har tagit del av länsstyrelsens yttrande i de här frågorna, som för resten finns fogat till Kungl. Maj:ts proposition nr 111 angående regionalpolitiken. Jag ber att få citera vad länsstyrelsen anför: ”I en utredning om elförsörjningen på Gotland konstateras att det ständigt ökade elbehovet medför att nuvarande fastlandsförbindelse blir otillräcklig och att kraftbehovet nu måste lösas långsiktigt. Länsstyrelsen har i sitt yttrande över utredningen förordat att en utbyggnad sker och anser det ytterst angeläget för att inte säga nödvändigt — att en ny förbindelse utförs med statsbidrag till 100 6 så att kraftpriserna på Gotland kan hållas i paritet med fastlandet. Länsstyrelsen framhåller vidare att en snar utbyggnad måste bedömas som närmast ofrånkomlig för en vidareutveckling av det gotländska näringslivet.” Det skall väl sägas att när kabeln mellan Gotland och fastlandet kom till innebar det ett stort framsteg såväl tekniskt som, för Gotlands del, ekonomiskt. Likströmskabeln har fungerat bra, och alltsedan den togs i drift har Gotlands kraftverk enligt uppgift tillämpat samma taxor som de sydsvenska kraftverken, detta trots att kraftproduktionsapparaten på Gotland samtidigt har utbyggts. De uppgifter jag nu har fått från Gotlands kraftverk tyder på att man ganska snart måste bestämma sig för vilket alternativ man skall följa: om man skall göra en lokal utbyggnad av värmekraft på ön eller om man har att tänka sig en ny likströmskabel. Man har t.o.m. infordrat offerter från olika företag när det gäller utbyggnad av värmekraft, och dessa gäller fram till årsskiftet. Den utredning som har sysslat med kabelfrågan är ju inte ny. Den första utredningen från AB Skandinaviska elverk kom fram 1970, och under året har lagts fram nya resultat i frågan. Vattenfall har efter vad jag kan förstå tillstyrkt utbyggnad av en likströmskabel. Jag skulle alltså vara tacksam, om statsrådet något närmare ville precisera sin syn på de här för Gotland så utomordentligt viktiga frågorna. Skall vi hålla vårt befolkningstal, måste vi bygga ut näringslivet. Skall vi kunna bygga ut näringslivet, måste vi ha likartade strömkostnader.
Herr talman! Vi är medvetna om att det är en viktig fråga, men eftersom vi har problemet under handläggning är jag i dag inte beredd att redovisa till vilket resultat vi kommer.

Herr talman! Herr Levin har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att utländska intressen genom uppköp av svenska företag skaffar sig ett dominerande inflytande över vissa branscher. Frågor av liknande innebörd har ställts i riksdagen vid flera tidigare tillfällen. I svaren har då erinrats om de grundläggande svenska etableringsbestämmelserna i 1916 års lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom, eller gruva, eller aktier i vissa bolag. Genom denna lagstiftning åstadkommes ett skydd mot utländskt förvärv av svenska naturtillgångar. Den ger däremot inte möjligheter att ingripa mot förvärv av företag som saknar naturtillgångar. Då svensk industris verksamhet sedan lagens tillkomst förskjutits från råvaruproduktion till mer förädlande produktion, har 1916 års lag bedömts vara i behov av en översyn. Arbetet med denna pågår för närvarande. Låt mig samtidigt framhålla att antalet sysselsatta i utlandskontrollerade företag torde uppgå till 7—8 procent — dvs. omkring 70 000 — av det totala antalet sysselsatta i svensk industri. Detta är en mycket låg siffra internationellt sett, speciellt för ett land med Sveriges stora utrikeshandelsberoende. Inom livsmedelsindustrin — där flera uppmärksammade utländska förvärv skett under de senaste åren — svarar de svenskägda företagen, framför allt inom KF och jordbrukskooperationen, för den helt dominerande andelen — ca 90 procent — av produktionen och sysselsättningen. Någon radikal förändring av denna situation torde knappast vara att vänta. Det finns ingen anledning att mot denna bakgrund dramatisera den senaste tidens utveckling. De utländska företagen kan bidra till den svenska välståndsutvecklingen genom att skapa sysselsättning och tillföra landet tekniskt kunnande. Det är samtidigt uppenbart att en okontrollerad etablering av utländska företag i Sverige kan medföra risker för en utländsk dominans inom vissa sektorer av vårt näringsliv. Anledning finns därför att noggrant följa utvecklingen. Som en åtgärd för att förebygga sådana risker kommer regeringen som tidigare meddelats att tillsätta en grupp med uppgift att närmare studera problemen kring multinationella företag och utländska förvärv av svenska företag.

Herr talman! Jag ber att till industriministern få framföra mitt tack för ett lika utförligt som i huvudsak positivt svar på min fråga. De amerikanska storföretagens framryckning i ett tempo som kommit den icke okände fransmannen Servan-Schreiber att tala om ”den amerikanska utmaningen” har föranlett de europeiska bolagen att som motåtgärd köpa upp sina konkurrenter och de facto monopolisera vissa branscher i vår världsdel. Jag ser inget negativt i en internationalisering, som kan ha en balanserande effekt, främja önskvärd konkurrens och i bästa fall skapa sysselsättningsmöjligheter inom vårt land. Då jag likväl av oro för utvecklingen har ställt min fråga, beror det dels på utländska företags tendens att hellre köpa upp svenska bolag än att etablera egna, sysselsättningsskapande fabriker, dels på att vissa branscher tycks ha lagts under utländsk kontroll — mer eller mindre. Otvivelaktigt kan det engelska förvärvet av t.ex. Felix få negativa följder. De beslut om Findus som förr i tiden fattades i Bjuv tillkommer numera i Vevey. Herr Engwall i Gävle har överlåtit åt amerikanska General Foods att bestämma över sitt gamla familjeföretag. Det Uppsalaföretag som producerar Slottssenap och mycket annat inom livsmedelssektorn har också övergått i utländsk ägo. Bland de ca 4 000 utlandskontrollerade företagen kan säkert fler exempel räknas upp, men det anförda räcker för att visa att nästan all privatägd livsmedelsindustri nu kontrolleras av utländska koncerner. Herr statsråd! Stor oro råder inte bara bland de anställda vid Felix utan också bland alla dem som bor på de orter där Felix för närvarande bedriver sin verksamhet. Många fruktar — med rätt eller orätt — att köpet bara syftar till att komma åt varumärke och säljorganisation och att produktionen i Sverige snart kommer att inställas med arbetslöshet och avsättningsproblem för anställda respektive råvaruleverantörer som följd. Det är mot den bakgrunden min fråga skall ses. Statsrådets svar är utan tvivel positivt. Men det lugnar knappast dem som hade hoppats få ett konkret besked om regeringens planer på att förhindra transaktioner som leder till monopolisering eller — ännu värre — hotar vitala svenska intressen. Att jag konstaterar detta betyder inte att jag dramatiserar den senaste tidens utveckling.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder jag avser vidta i syfte att trygga sysselsättningen för tandteknikerna under övergångstiden fram till tandvårdsförsäkringens införande. Arbetsmarknadsverket har kontakt med de berörda parterna. I första hand kommer en kartläggning att göras av arbetsmarknadssituationen för personal inom tandvården och en bedömning av de konsekvenser ett beslut om att införa tandvårdsförsäkring kan få. Resultatet härav får visa i vad mån arbetsmarknadspolitiska insatser behöver göras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är positivt att frågan är under observation och att den således inte är bortglömd. Det hade jag väl inte heller i och för sig misstänkt att den var. Att jag tog upp frågan i detta sena skede av riksdagssessionen beror på att jag fått en hel del uppgifter om att många tandtekniker redan nu har dåligt med jobb. Det finns en stor grupp som i dag inte har mer än ungefär hälften av den arbetsvolym som de hade för bara ett år sedan. Och det är klart att om läget är sådant nu, mer än ett år innan tandvårdsreformen skall genomföras, blir man orolig för hur deras situation kommer att vara fram på våren. Statsrådet säger att sedan man har gjort en kartläggning får resultatet visa i vad mån man behöver vidtaga några åtgärder. Det enda jag är rädd för är att det då kan vara för sent. Det finns tandtekniker som redan i dag söker sig över till andra sysselsättningar, beroende på att de nu har så pass litet jobb och ändå har så pass mycket av fasta kostnader för sin verksamhet att de helt enkelt måste söka sig till något annat område. Då uppstår frågan: Hur blir situationen när reformen genomförs, om vi då saknar ett antal tandtekniker som har lämnat sin sysselsättning därför att de under det här året inte kunnat klara sig? Jag är medveten om att det här också drabbar tandläkare och tandsköterskor, men den akuta situationen för deras del kommer att utlösas något senare än just för tandteknikerna. Det är väl så att tandteknikernas tjänster tas i anspråk och efterfrågas i första hand vid mera omfattande tandvårdsåtgärder, och det är sådana som folk väntar med i avvaktan på reformen. Jag vill, herr talman, till sist fråga: Vad kan man göra utöver det här? Har man inte funderat över att sätta in någon upplysningskampanj i syfte att motverka att människor nu dröjer med sin tandvård? Även det leder ju till en besvärlig situation, och jag tror det kunde vara skäl att överväga att upplysa människor om att ifall de dröjer med omfattande åtgärder, så kan det bli dyrare för dem även sedan reformen har genomförts. Detta på grund av att de åtgärder som då måste vidtagas blir så kostnadskrävande att patienterna, också med utnyttjande av försäkringen, själva får betala mera än om de genomförde tandvårdsåtgärderna nu. Jag frågar alltså statsrådet: Har man inte funderat på att försöka genomföra någon sådan här upplysningskampanj?
Herr talman! Det är självklart att tandvården liksom mycket annat är konjunkturkänslig, och därför är det mycket svårt att veta vad nedgången kan bero på. Ännu föreligger ju inte förslaget här i riksdagen, och det är omöjligt att säga i hur hög grad den tilltänkta reformen kan ha medverkat till den situation som herr Ekinge beskriver. Men jag vill konstatera att socialministern har haft kontakt med de berörda grupperna. Vid dessa överläggningar har representanter för både arbetsmarknadsstyrelsen och inrikesdepartementet varit med, och det borde kunna tas som uttryck för att frågan är under observans, som jag har sagt, och att man kartlägger hur situationen kan tänkas bli. Det är enligt min mening för tidigt att på det här stadiet kunna ge något annat svar än att man nu studerar frågan. Några åtgärder är det omöjligt att antyda i dag. I den mån det skulle behövas upplysningsverksamhet, så bör det väl i första hand ankomma på dem som är närmast intresserade här — tandläkare och tandtekniker — att se till att en sådan information ges. Jag tror inte det är möjligt för staten att ta på sig den uppgiften.

Herr talman! Vad åtgärderna beträffar är det väl i och för sig inte en så stor sak att låta tandtekniker komma i åtnjutande av i stort sett samma förmåner som nu ges genom lokaliseringsstödet. Jag har av tandteknikerna hört att de i avvaktan på att den tilltänkta reformen genomförs skulle vara mycket betjänta av att få hyggliga lån. Då kan de klara sina fasta utgifter och de kostnader som hör samman med räntor och amorteringar. De borde kunna få låna på de hyggliga ränteoch amorteringsvillkor som gäller i andra sammanhang. Vidare tror jag att det vore värdefullt om man från samhällets sida stimulerade människor att sköta sina tänder under tiden som vi väntar på reformen. Som jag ser det behöver det inte vara någon alltför omständlig och svår sak att intressera människor för det. En sådan kampanj från samhällets, regeringens eller något statligt organs sida tror jag skulle vara värd att fundera på. Den bör i så fall sättas i gång omedelbart i början av det nya året. Den får inte fördröjas till fram på våren, ty då förlorar den säkert sin effekt. Slutligen bör man också som det står i utredningen — se på hur utvecklingen under den närmaste tiden kommer att bli med avseende på de övergångsanordningar som måste till för att anpassa den nya försäkringen till situationen. Man kan måhända låta övergångsbestämmelserna träda i funktion tidigare. Det är någonting som jag tror man bör ta med i bilden.
Herr talman! Jag undrar om herr Ekinge ändå inte måste erkänna att det är för tidigt att gå in på dessa frågor innan vi sett hur reformförslaget kommer att se ut. Jag utesluter inte att det kan vara möjligt att ge lån till företagare som under övergångstiden kan råka ut för svårigheter, men det är just sådana saker som man har anledning diskutera med arbetsmarknadsverket. Jag vet också att sådana överläggningar är utsatta att äga rum redan före jul.

Herr talman! Herr Möller i Göteborg har frågat mig om jag överväger att göra en samlad översyn av de regler och den praxis som nu gäller vid påstådd mentalsjukdom. Vården för psykisk sjukdom regleras sedan den 1 januari 1967 liksom annan sjukvård genom sjukvårdslagen. Särskilda regler om tvångsintagning på sjukhus på grund av psykisk sjukdom finns i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall En kartläggning beträffande tillämpningen av den senare lagen har genomförts av socialstyrelsen, och detta material skall nu bearbetas av en inom socialstyrelsen tillsatt arbetsgrupp. Resultatet av denna undersökning får visa om det finns anledning till någon översyn av ifrågavarande regler. Av intresse i detta sammanhang är också att socialstyrelsen har utarbetat en principplan för den psykiatriska vården. Denna plan syftar till en utbyggnad av den förebyggande och uppsökande verksamheten samt till en mera differentierad vårdorganisation än den vi har i dag. Ett nära samarbete mellan olika organ på socialvårdens samt hälsooch sjukvårdens områden är enligt styrelsens mening en nödvändig förutsättning för tidig diagnostik och behandling, vilket i sin tur är väsentligt när det gäller att komma till rätta med bl.a. psykiska störningar och sjukdomar. I fråga om vårdorganisationen innebär socialstyrelsens principplan för den psykiatriska vården en betydande minskning av den slutna sjukhusvården och i stället en utbyggnad av öppna vårdformer av olika slag.
Herr talman! Tack för svaret, herr socialminister. Inga människor har så svårt att göra sin rätt gällande i samhället som de s.k. politiskt fattiga, de som ibland inte själva har kraft nog eller som inte har de kontakter som behövs för att bli hjälpta. För de mentalsjuka eller ifrågasatt mentalsjuka är detta ofta en djupt upplevd realitet. Jag vill fästa socialministerns uppmärksamhet på huvudledaren i DN den 29 november i år, där patientmisshandel på ett psykiatriskt sjukhus i Malmö konstateras, ”upprullad via inspektioner och grava anmärkningar från både JO och socialstyrelsen och hittills resulterande i domar” mot sex personer. Det behövs tätare inspektioner från socialstyrelsen och andra kontrollorgan. Jag vill fråga om socialministern är beredd att rusta upp så att detta snarast blir möjligt. En annan sak: Mentalvårdsinspektören är efter vad jag förstår den som föredrar ärendena i socialstyrelsens ansvarsnämnd. Jag vill fråga om det verkligen är lämpligt att den som har skyldighet att inspektera också är den som föredrar eventuella anmärkningar mot förhållandena ute på fältet och därmed ibland på sätt och vis skulle behöva angripa sin egen inspektionseffektivitet. Nr 142 Torsdagen den den inte bör få avgöra dem förrän de klagande med tillgång till effektiv 14 december 1972 hjälp fått yttra sig i egen sak ända upp ”på sista upploppet”. En annan - ng brist är att personen i fråga eller ombud för vederbörande inte äger rätt att infinna sig till förhandlingarna. Det är allvarligt, i synnerhet som besluten av denna ansvarsnämnd inte kan överklagas Andra reformkrav som nämnts är att instanser som avgör klagoären beträffande ax Journaleländet är en annan företeelse. Juristen Allan Bernståhle har stådd mentalsjuk-"" där fört en ständig kamp, och JO-fall och regeringsrättsfall har behövts dom för att patienter skulle få se sina journaler. Borde det inte i varje fall övervägas, herr socialminister, att journaler rutinmässigt skall utlämnas till patienten inom en kort tidsrymd om inte de noga specificerade undantagsskälen är uppfyllda, vilka skall anges — för att förses med dennes signatur om att journalen blivit sedd? Se också över utskrivningsnämndernas sammansättning! De består av en domare eller motsvarande, en läkare, och en tredje person som i praktiken ofta är från sjukhusdirektionen; två av de tre är så att säga med i apparaten med alla de undermedvetna personliga bindningar som kan finnas. Så en resursfråga: Det behövs en ökning av läkarintaget och av dem som sysslar med just des sa frågor, det behövs tid att tala med de vårdsökande och det behövs inte minst gruppsykoterapi. Jag vill till sist fråga socialministern, om han redan nu har material för en egen bedömning av gruppterapins värde och av hur den behandlingsformen bör utvidgas.
Herr talman! Med anledning av herr Möllers inlägg vill jag erinra om att vården av psykiskt sjuka numera regleras i sjukvårdslagen. Det innebär att vård för psykisk sjukdom liksom annan sjukdom i princip är en frivillig sak. Endast i vissa, preciserade fall, som finns klart angivna i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i viss fall, får tvångsintagning ske. Även formerna för tvångsintagning är utförligt reglerade i denna lag, i syfte att garantera rättssäkerheten på detta område. De flesta patienter vid sjukhus för psykiatrisk vård tas nu för tiden in på egen ansökan. Sålunda intogs under år 1970 ca 70 procent av patienterna på egen ansökan, På psykiatriska kliniker vid somatiska lasarett tas patienterna nästan alltid in efter egen ansökan. Det är endast i vissa undantagsfall som patienter tas in tvångsvis vid dessa kliniker. — Jag har velat erinra om detta, därför att det är väsentligt i sammanhanget. Vad beträffar journalerna vill jag erinra om att principen är att man skall ha rätt att ta del av sin egen journal, om inte syftet med vården därigenom motverkas. Självfallet kan det i detta sammanhang uppstå besvärliga gränsdragningsfall det är man medveten om, och man har uppmärksamheten riktad på dessa frågor. Herr Möller nämnde också resurserna. Jag vill bara i korthet peka på att den psykiatriska vården i dag är i högsta grad prioriterad. I läkarnas obligatoriska allmäntjänstgöring ingår även psykiatri. Vi har på olika sätt fö kt åstadkomma en förstärkning. 16 Till de frågor herr Möller ställde finns det anledning att återkomma när socialstyrelsen gjort den här utvärderingen
Herr talman! Jag tog främst inte upp frågan om tvångsintagningen, eftersom den kvantitativt numera inte är det mest omfattande problemet. Låt mig på den punkten dock poängtera en sak, nämligen att det vore värdefullt att man vid polishämtning på arbetsplats ser till att denna alltid utförs av civilklädd personal. I fråga om journalerna var det bra att socialministern sade ifrån på skarpen att lagen måste följas. Vi har alltför många rapporter, senast från en konferens nyligen, om att vissa läkare principiellt ser på ett annat sätt än lagstiftningen på rätten för patienten att få se sin journal Frågorna om mentalvården gäller också utslussningen av dem som är intagna på sjukhus. Drygt 1 000 vårdplatser på mentalsjukhus i Stockholms län är enligt larmskrivelsen från läkarhåll, refererad i Dagens Nyheter den 5 februari i år, upptagna av personer som borde skrivas ut till vårdhem, till egen bostad eller till arbetsvård om plats där fanns. Jag skulle vilja ställa en följdfråga: Finns det i fråga om arbetsvården något nytt att avisera här i riksdagen, eftersom denna är en sådan propp i detta sammanhang för en god mentalvård. Låt mig också säga till socialministern när han nu får en undersökning för att göra en omprövning, en omprövning om vilken man inte kan säga ”om det finns anledning” som det står i svaret, utan därför att det finns anledningar: Var skeptisk i fråga om hela detta system! Ompröva praxis, kontrollfunktioner och organs utseende! Det hänger ofta kvar mycken slentrian, särskilt på detta område där fördomar kvarlever och insynen är så svår. Tänk bara på fördomen mot epilepsi för att ta ett rent sidofall. Trots årtiondelånga läkarattacker utgjorde epilepsi äktenskapshinder fram till helt nyligen. Och tänk på hur de människor som undergått mentalvård i vissa fall kan få reda på att det föreligger äktenskapshinder just när de skall ingå sitt äktenskap! Detta har i utredningen Familj och äktenskap angripits hårt. Detta är två aktuella fall som visar hur illa det till helt nyligen kunnat vara respektive ännu är
Herr talman! Bara en kort kommentar. Jag vill fästa herr Möllers uppmärksamhet på att i socialstyrelsens principplan för den psykiatriska vården rekommenderas ett nära samarbete mellan medicinska och sociala organ av olika slag. Därigenom kan insatserna inriktas inte bara på den enskilde utan även ta sikte på det familjeoch gruppsammanhang vari den vårdbehövande ingår. Den aspekten är naturligtvis väsentlig i det här sammanhanget.
Herr talman! Tack för det, herr socialminister! Jag tror också mycket på den linjen. Det har gjorts en rad försök både t.ex. av Clarence Crafoord i Luleå och i Manchester samt på andra håll i utlandet — som visar det angelägna i en psykologi som bygger mer på gruppsamtal, öppen vård, familjeinriktning osv. Låt mig innan vi slutar denna debatt bara säga: Man måste alltid när det gäller människor som är i faktiskt underläge tänka på hur det ser ut ur deras synpunkt när regler och praxis skapas. Författaren Arne Lindgren talar i sin bok Svart dagbok om dåliga resurser, hot mot integriteten och personligheten — allt detta beror inte minst på den hopplösa underdimensioneringen och en del andra saker inom psykiatrin i praktiken. Jag har i debatten pekat på en rad andra fakta också. Även Nils Billsbo berättar i sin och Arne Lindgrens bok ”Nils Billsbo — alkoholist” om liknande förhållanden, bl.a. om hur genomgående negativa och ryktesbetonade de officiella skriverierna om ”fallet” patienten kan vara. Nu är detta liksom allt annat partsinlagor, men man måste säga att verkligheten här ofta är mycket svår för de utsatta. Jag betonar att det finns all anledning till en samlad översyn.

Herr talman! Herr Wikström har frågat utrikesministern om regeringen är beredd att — när dessa länder så begär — lämna Indien och Bangladesh omedelbart katastrofhjälp med anledning av den svåra torka med felslagen skörd som drabbat dem. I egenskap av t.f. chef för utrikesdepartementet ber jag att få svara följande. Regeringen är väl medveten om att det dåliga skördeutfallet under 1972 har orsakat ett oroande försörjningsläge i främst ett antal asiatiska länder, bl.a. Indien och Bangladesh. Situationen är särskilt allvarlig, eftersom världens totala reserver av spannmål just nu anses vara förhållandevis begränsade. Regeringen är beredd att medverka i de internationella ansträngningar som kan visa sig behövliga för att lindra livsmedelsbristen i dessa länder. Vid sitt besök i Dacca i november diskuterade utrikesministern frågan med Bangladeshs regering. Han ställde därvid i utsikt ett nytt svenskt bidrag till FN:s särskilda program för Bangladesh.

Herr talman! 1972 var det år då Indien skulle uppnå självförsörjning med brödsäd. Förbättrade utsäden, konstgödsel och bättre bevattningsanordningar har åstadkommit en närmast sensationell produktionsökning inom det indiska jordbruket under de senaste åren, och i år skulle man komma över tröskeln. Men naturens makter ville annorlunda. I stora delar av den indiska subkontinenten har monsunregnen slagit fel. Normalt börjar det regna i juni, och regnen fortsätter till oktober. Dessa regn skapar grunden för monsunskörden, årets första skörd, och ger dessutom grundvattenförråd och brunnar en påfyllning. Dessa vattentillgångar är i sin tur en förutsättning för den andra årliga skörd som kan tas ut under ”vintern”, som annars är helt nederbördslös. I t.ex. delstaten Gujarat i Indien har man hittills i år endast fått 10 mm regn i områden, där man normalt får 500 å 800 mm. Resultatet är katastrofalt. I mer än 2000 byar har dricksvattnet tagit slut, vilket framtvingat en evakuering av befolkningen. Omfattande boskapsdöd rapporteras. Av Gujarats 18 000 byar är 11 000 hårt drabbade. Man räknar nu med att få bara 10 å 15 procent av normal monsunskörd, och detta endast med hjälp av konstbevattning. Grundvattennivån sjunker dock med alarmerande hastighet. Myndigheterna har naturligtvis dragit i gång en omfattande hjälpverksamhet. Den gäller i första hand fördjupning av äldre brunnar och borrning av nya. Nödhjälpsarbeten ordnas också. Regeringen har hittills satsat — beräknas det — ca 600 miljoner kronor på nödhjälpsåtgärder. Utsikterna inför den förestående torrtiden är dystra. Under månaderna mars — maj inträffar den hetaste tiden, då temperaturen ofta går över 40”. Man lär få gå 150 år tillbaka i statistiken för att hitta ett liknande torrår. Bilden av läget på hela den indiska subkontinenten är alltså utomordentligt alarmerande. Jag vill tacka statsrådet Myrdal för svaret på min fråga. Det har uppgivits att FN vädjat till ett antal medlemsstater, bland dem Sverige, om hjälp. Jag undrar om statsrådet Myrdal kan bekräfta detta. Jag skulle också vilja fråga om det kommit framställningar från Indien och Bangladesh direkt eller från FN:s representant i Bangladesh. Jag tackar för beskedet att regeringen, som jag kunde förmoda, är beredd att medverka i dessa internationella ansträngningar. Om SIDA:s konto för katastrofhjälp skulle vara slut; är regeringen då beredd ge särskilda anslag för detta ändamål?
Herr talman! Herr Wikström har ju ganska utförligt skildrat den svåra situation som har inträffat särskilt i Indien. Vad gäller eventuella svenska insatser är förhållandet ganska olika beträffande länderna Indien och Bangladesh. Den indiska regeringen, som själv inlett ett omfattande program för att öka spannmålsproduktionen och anslagit avsevärda belopp till detta program, har hittills inte framställt någon begäran om katastrofhjälp. Om den indiska regeringen kommer att tvingas att begära internationellt stöd för att förhindra livsmedelsbrist, har den svenska regeringen förklarat sig beredd att i positiv anda pröva frågan om bistånd till Indien utöver vad som avtalats i det s.k. samarbetsavtalet. Jag vill också nämna att utrikesministern, när han var på resa i Indien, fick information om dessa förhållanden, men någon direkt fråga om svensk hjälpinsats togs inte upp. Vad gäller Bangladesh ligger det annorlunda till. FN:s generalsekreterare har riktat en interimistisk appell till olika länder, till förmån för den speciella internationella hjälporganisationen UNROD, och Sverige har förklarat sig vara berett att göra ytterligare humanitära hjälpinsatser för Bangladesh. Nu väntar vi på fortsatta konsultationer om vilka belopp som behövs och vilka materiella former en sådan hjälpinsats skulle ta, varefter hjälpen kan sättas in mycket snabbt.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Myrdal för de kompletterande naturligtvis beskeden, som jag tycker var glädjande positiva. Jag medveten om att fru Myrdals personliga engagemang i socialt, internationellt och humanitärt arbete är en garanti för att regeringen kommer att vara positivt inställd till de framställningar om hjälp som kan väntas komma.
Herr talman! Jag tackar för det, men jag tror inte det behövs någon personlig insats från mig. Jag fick inte tillfälle att svara på en detaljfråga i herr Wikströms föregående inlägg — det var frågan om de finansiella möjligheterna till hjälpinsatser. Det finns pengar.

Herr talman! Beträffande det lagförslag som riksdagen nu skall besluta om och som gäller styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar råder det i dag stor politisk enighet, även om folkpartiet under ganska lång tid stod ensamt om dessa tankegångar. Vad som skiljer regeringspartiets uppfattning om arbetsdemokrati från folkpartiets uppfattning är att regeringen vill ha ökad statlig insyn genom representanter i företagens styrelser, visserligen än så länge bara i förvaltningsbolag och allmännyttiga stiftelser. Men kanske är detta bara ett första steg mot förslag om statliga representanter även i produktionsföretagen. Vi tycker inte att staten skall styra och ställa i det privata näringslivet och i de enskilda företagen. I stället bör man skapa bättre förhållanden på arbetsplatsen och inom företagen genom bättre samarbete och ökat inflytande för de anställda på deras egna arbetsplatser. Statens roll bör vara att fastställa ramar inom vilka ett fritt näringsliv kan verka och skapa lagar som möjliggör insyn och medbestämmande för de anställda i företagen. Statliga representanter i företagens styrelser skapar vare sig fler jobb eller ökar anställningstryggheten. På sikt kan en ytterligare utveckling av detta system innebära detaljstyrning från kanslihuset i stället för en fri marknadsekonomi. Därför säger vi ja till förslaget om anställda i företagens styrelser och nej i fråga om statliga representanter. Här går en klar ideologisk skiljelinje mellan folkpartiet och socialdemokratin. Däremot är vi klart positiva till ett ökat samarbete mellan statliga och kommunala myndigheter och näringslivet. Det är genom förståelse och ökat förtroende man skapar ökade resurser för framtida sociala reformer. Fru andre vice talmannen Nettelbrandt kommer senare att utförligare utveckla vårt företagsdemokratiska synsätt. Jag kommer därför fortsättningsvis att tala om ett antal reservationer som är fogade vid detta betänkande och där vi uttryckt vår syn på hur dessa frågor bör få sin lösning. I reservationerna 2 och 3, vilka i sak inte nämnvärt skiljer sig från utskottsmajoritetens eller departementschefens uppfattning, har vi ändå något kraftigare velat understryka att innan beslut fattas om vilka uppgifter som skall samlas in bör man göra en analys över olika samhällsorgans informationsbehov. Varje informationssystem måste bygga på en realistisk värdering av dels vilken information som verkligen behövs, dels företagens möjligheter att stå till tjänst med denna. Under de senaste åren har kraven på företagens uppgiftsoch redovisningsskyldighet växt vilket blivit betungande, särskilt för de mindre och medelstora företagen. I reservationen 4 tar vi upp frågan om vidgad redovisning för större företag. Departementschefen påpekar visserligen att fondbörsutredningen avgivit ett betänkande rörande större företags offentliga redovisning, och i propositionen har han angett att detta förslag skall behandlas i samband med att ställning tas till ny aktiebolagslag. Utskottsmajoriteten finner dock icke tillräckliga skäl tala för att en framställning till Kungl. Maj:t göres. I motionen 1844, som är avlämnad av folkpartiet, uttalas krav om en sådan framställning, och därmed markeras en önskan att frågan bringas till en snar lösning. I reservationen 5 går vi, som jag inledningsvis nämnde, emot förslaget om statliga representanter i förvaltningsbolagens styrelser. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att skilja mellan den statliga och kommunala maktsfären samt företagen. Just på denna punkt finns det en grundläggande skillnad mellan folkpartiet och socialdemokratin i synen på statens roll i det ekonomiska livet. Nära samarbete och ömsesidig information mellan stat och kommun och näringsliv är något bra, ja, som ökar den också nödvändigt för att en balanserad tillväxt skall uppn sociala välfärden. Men enligt vårt sätt att se måste detta ske under så stor offentlighet som möjligt. är det gäller stiftelserna, och skilt med hänsyn till den privilegierade ställning som de allmännyttiga stiftelserna intar i beskattningshänseende, kan det vara motiverat att det allmänna får ökad insyn i huruvida deras tillgångar och medel används för de ändamål för vilka skattebefrielse erhållits. Vi biträder d f en styrelserepresentant i några av de aget om att staten försöksvis får utse större stiftelserna. möter, att i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som under det senast förflutna räkenskapsåret här i landet sysselsatt minst 100 arbetstagare, skall dessa ha rätt att utse två ledamöter av styrelsen och en suppleant för varje sådan ledamot. I fråga om rätten till medinflytande och medbestämmande i det företag där man är anställd och möjlighet att åstadkomma förbättringar av olika slag råder det stor politisk enighet. Det är ett krav som vi reservanter också helt ställer oss bakom.

När en sådan enighet tycks råda — vilket vi noterar med tillfredsställelse — om att arbetstagarrepresentationen i ett företags styrelse naturligast består av personer, som är anställda i företaget, är det rimligt att denna princip kommer till klart uttryck i lagen. Med ett bifall till reservationen 8, där det föreslås en ändring i lagtexten innebärande utbyte av ordet ”bör” mot ”skall”, når man den effekt och de mål som eftersträvas med den nya lagen i detta avseende. Flertalet remissinstanser, såväl myndigheter som organisationer och företag, har också ställt sig bakom denna uppfattning. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer vid näringsutskottets betänkande nr 62 som är undertecknade av mig och av herr Andersson i Örebro.

Herr talman! Företagens uppgiftsskyldighet är som bekant mycket omfattande. Jag tror att alla som på olika sätt har kommit i beröring med dessa spörsmål gärna vill bekräfta det. Under var och en av årets månader skall statistikuppgifter insändas till statistiska centralbyrån. Härutöver kommer en diger uppgiftsskyldighet till respektive länsarbetsnämnd. Uppgiftsskyldigheten har på senare år blivit så omfattande att det i slutet av 1969 tillsattes en utredning, utredningen angående företagens uppgiftsoch uppbördsskyldighet, för att, som det bl.a. heter i direktiven, i första hand efter genomgång av rutinerna på varje område överväga vad som kan göras för att åliggandena skall bli så litet betungande som möjligt. Herr talman! Jag vågar påstå, att tillgängligt statistikmaterial i dag många gånger utnyttjas ganska dåligt. Om inte uppgifter som gäller dagssituationen utnyttjas tillfredsställande och på sätt som avsetts, torde det vara betydligt svårare att göra det med data som avser förhållanden i framtiden. Enligt förslaget om uppgiftsskyldighet i vissa planeringsfrågor skall uppgifterna omfatta åtgärder som anses väsentliga för företaget under den närmaste femårsperioden. Härvid är det angeläget att påpeka, att de flesta företag inte har möjlighet att lämna tillförlitliga uppgifter, av den enkla anledningen att de är helt okunniga om sina förhållanden något år senare. Ju mindre företagen är, desto större osäkerhet måste man ofta tillmäta deras uppgifter. I vissa extrema fall känner företagen framtiden endast några veckor framöver. Det finns många exempel på sådana branscher. Det är emellertid fullt klart, att företagens minskade lönsamhet under senare år, som vi berört i olika debatter under denna riksdag, har försämrat kunskaperna om framtiden, och samhällets förväntningar i detta avseende skulle därigenom vara svårare att uppfylla. Ju sämre det går för företagen, ju viktigare är det givetvis att kontakterna med länsarbetsnämnd och andra myndigheter intensifieras, men desto svårare är det att tillgodose vissa myndigheter med långtidsprognoser. Med detta vill jag alltså inte förneka betydelsen av kontakt mellan företag och samhälle utan endast belysa svårigheterna att uppfylla propositionens önskemål. Att uppgiftsskyldigheten har ökat under senare år kan jag bekräfta av egen erfarenhet. Innan beslut fattas om nya uppgifter bör en analys göras av de olika samhällsorganens informationsbehov. Risken är annars stor att ytterligare irrelevant information insamlas, vilket för företagen innebär en kostnad som måste täckas. Innan det nya rapportsystemet sätts i kraft är det angeläget att den nämnda utredningen angående företagens uppgiftsoch uppbördsskyldighet får överse förslaget mot bakgrund av den erfarenhet som utredningen redan har förvärvat. I det lagförslag som jag nu talar om är emellertid sekretessfrågan den viktigaste aspekten. Eftersom inte tillräckligt entydiga och klara sekretessregler är utarbetade, kan jag inte biträda förslaget på den punkten. Sekretessaspekten är nämligen mycket viktig och har enligt vår uppfattning inte blivit tillräckligt behandlad i förslaget. Sådan saken nu ser ut sskravet prioriteras framför myndigheternas blir konsekvensen att sekret önskan att erhålla och vidarebefordra information. Det otillräckliga sekretesskyddet kommer sannolikt att leda till knappa uppgifter från företagens sida. Även om straffsanktion finns mot den som otillbörligt ypvpar sekretessbelagd information, har jag den uppfattningen att uppkommande läckage oftast inte kan spåras. Jag kan ta ett exempel, som litet grand visar varför jag tror att den föreslagna uppgiftsskyldigheten kan förorsaka problem och också vara till skada. Ponera att ett företag befarar att dess dotterbolag på grund av otillräcklig lönsamhet måste läggas ned om tre år. Företaget delger i enlighet med propositionen statistiska centralbyrån och kommunstyrelsen denna farhåga. Beslut har ännu inte fattats om att lägga ned rörelsen. I den berörda bygden har människorna känt till att dotterbolaget gått dåligt under några år och haft svårt att täcka sina kostnader. Men man har naturligtvis hoppats att en uppåtgående konjunktur skall skapa bättre tider och rädda företaget. Rapporten hamnar på kommunstyrelsens bord, vid vilket det sitter en person som är sysselsatt i det nedläggningshotade företaget. Ryktet sprids därmed lätt och företaget förlorar kvalificerad personal. De anställda en försämring av börjar helt enkelt bli oroliga, och det medför oc produktiviteten. Den befarade nedläggningen efter tre år kanske i detta fall leder till en beslutad nedläggning om ett år. Det finns faktiskt fall som utgör exempel på just detta. I en annan situation kan exempelvis en näringsidkare i sin egenskap av kommunstyrelseledamot få reda på att ett konkurrerande företag planerar en anläggning av ett visst slag. Även om han är bunden av ett tysthetslöfte, kan han inte undvika att ta hänsyn till den förvärvade informationen när det gäller att planera en utbyggnad av det egna företaget. Det är helt enkelt omänskligt att begära något annat. Det är bl.a. av dessa skäl, herr talman, som vi från moderat håll säger nej till förslaget om uppgiftskyldighet i vissa planeringsfrågor. Sekretesskravet är alltså inte tillgodosett. Beträffande frågan om offentliga styrelseledamöter i ett femtontal förvaltningsoch investmentbolag vill jag inledningsvis säga att det är acceptabelt att staten drar upp allmänna riktlinjer för näringslivet och företagens verksamhet och också lägger vissa förpliktelser på företagen. Genom förslaget om offentliga representanter i styrelserna — som principiellt är av stor betydelse — gör staten anspråk på direkt medverkan i beslutsprocessen i företagen, vilket vi däremot inte kan acceptera. Det är nämligen nödvändigt att företagens skötsel överlåts åt dem som har direkt ansvar för denna. Eftersom statsrepresentanten skall ”särskilt verka för att samhällets intressen beaktas” får denne en särställning inom styrelsen med lojalitetskonflikt som följd. Det framstår alltså helt klart att statsrepresentanten skall företräda ett annat intresse än företagets inom dess styrelse. Om situationen ställs på sin spets, och samhällets intentioner strider emot det enskilda företagets intressen, skall följdriktigt den statliga ledamoten verka för att beslut fattas som är negativt för företaget. Det kan bli på det sättet. Herr talman, den dubbla lojaliteten och de problem den medför synes mig uppenbara. Vid kontakterna mellan de offentliga styrelseledamöterna och Kungl. Maj:t skall styrelseledamöterna — utan att ta upp enskilda styrelseärenden — delge Kungl. Maj:t synpunkter och erfarenheter från sitt uppdrag som samhällets representant. Det torde vara omöjligt att vid en redovisning av synpunkter och erfarenheter undvika att komma in på enskilda styrelseärenden — och redan av det skälet måste beslutet betecknas som icke tillfredsställande. Den allmänna diskussionen i en styrelse måste kunna föras helt fritt och i fullt förtroende. Det förtroendefulla samarbetet kan övergå i misstänksamhet då någon i kretsen har en rapportskyldighet till utomstående om arbetet i styrelsen. Den offentlige styrelseledamoten skall dessutom rapportera till en instans som för många representerar ett starkt konkurrensintresse. Herr talman! Förvisso är det viktigt med regelbundna kontakter mellan företag och samhälle. Kritiken mot samhällsrepresentanterna motsäger inte detta behov. Trots förslagets karaktär av treårig försöksverksamhet, och att det avses beröra ett femtontal förvaltningsoch investmentbolag, förringas inte dess rent principiella betydelse. Första steget kan vara taget på en väg som för den enskilda företagsamheten skulle kunna bli mycket farlig. Det är nämligen angeläget att vi får en klar gräns mellan företagande och politisk styrning. Beträffande stiftelserna bör deras särställning i skattehänseende motivera en större offentlig insyn. I stället för offentliga ledamöter skulle vi kunna tänka oss att länsstyrelsernas tillsyn över stiftelserna utvidgas. Kungl. Maj:t bör framlägga förslag därom till nästa års riksdag. Härmed har jag kommit fram till förslaget om styrelserepresentation för de anställda och vill inledningsvis påpeka att det är viktigt att göra en åtskillnad mellan de två förslagen — detta senare och det som jag nyss har talat om, nämligen om de statliga representanterna i vissa styrelser. Vi anser det vara riktigt och väl motiverat att de anställda i företagen tilldelas representation i styrelser i företag med minst hundra anställda. Vi ställer oss således från det moderata partiets sida positiva till den treåriga försöksverksamhet som föreslås, och vi hoppas att ett beslut härom skall leda till verkliga och konstruktiva resultat när det gäller kontakt och ökad förståelse mellan ledning och anställda, vilket är viktigt, ja, nödvändigt. Om man över huvud taget skall kunna driva ett företag i dag är första förutsättningen att företagsledning och anställda i de stora gemensamma frågorna arbetar åt samma håll. Jag tror att den föreslagna representationen härvidlag kan innebära mycket positivt. Vi har ju också en rätt lång erfarenhet av det arbete som har bedrivits i företagsnämnder landet runt. En företagsnämnd, rätt utnyttjad, kan betyda fantastiskt mycket för företaget och de anställda. I det företag med ungefär 150 anställda där jag själv verkar har vi sedan en tid tillbaka representanter för de anställda i styrelsen och jag vågar påstå med gott resultat. Vad jag särskilt har fäst mig vid är att de anställdas praktiska erfarenhet och kunnande kommit att få stor betydelse när det gällt att inrikta investeringar av olika slag och att över huvud taget effektivisera produktionen. Däremot anser vi från moderat håll att styrelseuppdragen bör begränsas till dem som har direkt del i företagets arbete och därigenom också bättre än en utomstående känner företagets problem — och det är de anställda som gör det.

Till sist vill jag nämna som en orientering att den norska lagen om styrelserepresentation för anställda, som för övrigt träder i kraft redan vid årsskiftet, föreskriver att arbetstagarledamöterna skall väljas av och bland de anställda. Den linjen företräds även av oss reservanter i utskottet. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5 b, 6 b och 8.

Herr talman! Propositionen 116, som vi nu behandlar, innehåller egentligen tre olika förslag — för det första ett förslag om uppgiftsskyldighet för näringsidkare i vissa planeringsfrågor, för det andra ett förslag till lag om offentliga styrelseledamöter i vissa aktiebolag och stiftelser, och för det tredje förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Alla desa tre förslag avser att leda till en försöksverksamhet under tre år. Jag ser den här propositionen som ett mycket viktigt led i regeringens och socialdemokratins strävan att öka de anställdas och samhällets insyn och inflytande i näringslivet, i företag och ekonomiska institutioner. Det sker till gagn för hela samhället och för att steg för steg utvidga den ekonomiska demokratin. Självfallet är inte de här förslagen att betrakta som något slutgiltigt, samlat uttryck för vad socialdemokratin vill åstadkomma i fråga om medbestämmande och ekonomisk demokrati i näringslivet. De är endast att betrakta som ett — men ett betydelsefullt — steg i omdaningen av arbetslivet. Tillsammans med andra förslag på arbetsmiljöns, arbetarskyddets, avtalsrättens och andra arbetslivets områden, som kommer efter hand, kan den proposition vi nu behandlar i väsentliga avseenden förändra förhållanden inom arbetslivet för de anställda. Propositionen består, som jag nämnde, egentligen av tre delar, och jag väljer därför att helt kort kommentera utskottets förslag samt motioner och reservationer under de olika rubrikerna. Låt mig börja med uppgiftsskyldigheten i vissa planeringsfrågor. Enligt förslaget i propositionen är näringsidkare efter anmaning skyldiga att till länsstyrelsen översiktligt redovisa hur den ekonomiska utvecklingen av verksamheten väntas bli och vilka förändringar av bl.a. sysselsättningen som planeras eller väntas. Länsstyrelse och kommunstyrelse skall kunna kalla näringsidkare till överläggningar i frågor angående företaget som är av väsentlig betydelse för länet eller kommunen. Länsstyrelse och kommun föreslås också få viss skyldighet att informera näringsidkare om statlig och kommunal planering. På den här punkten har det väckts ett flertal motioner. I motionen 1853 från vpk anförs bl.a. att den föreslagna informationsplikten från kommuner och länsstyrelse till näringsidkarna leder till att en viss grupp gynnas obehörigt i fråga om information. Vidare anförs att de sekretessregler som föreslås är principiellt stötande ur demokratisk synpunkt. I reservationen 1 yrkas att den här motionen skall bifallas Utskottet vill i detta sammanhang endast framhålla att talet om favorisering av näringsidkare på grund av samhällsinformationen har väsentligt överdrivits, helst som företagsnämnderna enligt förslaget skall ta del av den information som utgår till företagen. Beträffande sekretessfrågan kan det anföras att samarbetsutredningen för sin del fann att denna art av verksamhet förutsatte ett sekretesskydd och att en enig remissopinion har vitsordat behovet av sekretessregler i detta sammanhang. Utskottet avstyrker därför motionen. I motionen 1841 från moderat håll med herr Bohman som första namn och i reservationen 2 intas en direkt motsatt ståndpunkt. Här hävdas att sekretessfrågan är att bedöma som mycket central, man vill ha en genomgripande analys av samhällets informationsbehov och en stark begränsning av informationsskyldigheten för företagen, och man kräver vidare att uppgiftsskyldigheten som regel skall begränsas till företag med minst 50 anställda. Dessa synpunkter vill man ge Kungl. Maj:t till känna. Utskottet finner för sin del att en tillfredsställande undersökning av informationsbehovet gjorts av samarbetsutredningen. Departementsche fen påpekar själv att ett av försöksverksamhetens syften är att tillse att dubbelarbete inte skall förekomma. Mot denna bakgrund finner utskottet att motionärernas synpunkter i allt väsentligt redan är beaktade och avstyrker därför helt motionen. I motionen 1844, som följts upp i reservationen 3, yrkas att riksdagen skall uttala att det nya rapportsystemet bör utformas under samråd med utredningen om företagens uppgiftsplikt. Som jag tidigare nämnde framhåller statsrådet att risken för dubbelarbete noga skall beaktas i försöksverksamheten. Utskottet utgår därför från att man i arbetet torde komma att ta kontakt med utredningen, om så är lämpligt och nödvändigt, och avstyrker på den grunden motionen. I motionen 1854 av Maj Britt Theorin föreslås att företagens uppgiftsskyldighet också skall omfatta det industriella avfallet, dess sammansättning, omfattning och hantering. Utskottet delar motionärens synpunkt att frågan om avfallshanteringen från industrin och därmed uppgiftsskyldigheten är ett väsentligt problem. Redan nu kan lokal hälsovårdsnämnd som så vill ålägga företag sådan uppgiftsplikt, men även om den möjligheten utnyttjas, vilket dock sker endast i få kommuner, så är ju den viktiga frågan att få fastställt av vem och hur detta avfall skall omhändertas.

I motionen 1844 från folkpartiet med herr Helén som första namn, vilken tas upp i reservationen 4, begärs att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära vidgad redovisningsskyldighet för större företag. Utskottet konstaterar att förslaget i stort sammanfaller med fondbörsutredningens betänkande. I propositionen framhålls att ställning till fondbörsutredningens förslag skall tas i samband med behandlingen av förslaget om en ny aktiebolagslag. Det ärendet bereds just nu i justitiedepartementet, och utskottet finner därför att det saknas anledning att nu tillstyrka denna motion. Frågan är redan under behandling. Jag övergår så till frågan om offentliga styrelserepresentanter i aktiebolag och stiftelser I propositionen föreslås att Kungl. Maj:t skall få möjlighet att tillsätta offentliga styrelseledamöter dels i förvaltningsbolag, dels i allmännyttiga stiftelser som har tillgångar över 5 miljoner kronor. Sådana förordnanden skall gälla sammanlagt högst 30 aktiebolag och stiftelser. I motionen 1841 från moderat håll liksom i reservationen 5 b yrkas avslag på förslaget om offentliga styrelseledamöter i vissa aktiebolag och stifteiser, med bl.a. den motiveringen att detta strider mot bärande principer i vår författning, som det heter i motionen. reservationen 5 a yrkas likaledes avslag på förslaget om offentliga styrelserepresentanter i förvaltningsaktiebolag, men i dessa motioner går man med på att ha offentliga representanter i stiftelser. Här kan man alltså konstatera att moderaterna går konsekvent emot hela förslaget, medan folkpartiet nöjer sig med att gå emot hälften. Mycket prutades ej, men hälften prutades genast, kanske man kan säga. Utskottet delar inte motionärernas negativa syn på offentliga styrelserepresentanter, som i större eller mindre grad kommer till synes i motionerna. Liksom departementschefen vill utskottet understryka att de föreslagna åtgärderna inte kommer att leda till en statlig maktutövning utan i stället till demokratisk kontroll. Alla de tre nämnda motionerna avstyrks därför av utskottet. I motionerna 1841 och 1844 från dels moderat, dels folkpartistiskt håll, liksom i reservationerna 6 och 6b framförs vissa krav på lagstiftningen rörande stiftelserna, särskilt vad gäller skattefrågorna. Man begär där en översyn av gällande bestämmelser. Utskottet, som i och för sig har förståelse för dessa krav, får dock hänvisa till att de frågorna just nu prövas av företagsskatteberedningen och att förslag därför torde komma att föreläggas riksdagen i dessa frågor. På den grunden avstyrker utskottet motionerna. multinationell karaktär. Utskottet hyser förståelse för motionärernas synpunkter, särskilt vad det gäller de multinationella företagen. Frågan om dessa företags växande roll även i vårt land är av allvarlig karaktär. Koncentrationsutredningen sysslar dock med vissa problem rörande de multinationella företagen, och en arbetsgrupp inom industridepartementet som skall ta upp andra frågor i detta sammanhang har aviserats. Eftersom ett arbete är i gång för att få ett bättre grepp över de multinationella företagen, och eftersom utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t noga följer frågan och aktualiserar även här berörda problem när möjlighet och anledning föreligger, avstyrks nu motionen av utskottet. Härefter kommer jag till frågan om styrelserepresentation för de anställda. I propositionen föreslås att de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar med minst 100 arbetstagare skall ha rätt att utse två ledamöter i företagets styrelse. Mot detta förslag riktas i motionen 1845 från vänsterpartiet kommunisterna, liksom i reservationen 7, en våldsam kritik. Enligt motionärerna syftar inte förslaget till en ändring av maktförhållandena i företagen utan till att de anställda och deras organisationer skall engageras hårdare i strävandena att underlätta en kapitalistisk strukturomvandling och koncentrationsprocess, som det heter i motionen. Förslaget om styrelserepresentanter väcker illusioner men ger ingen ökad makt åt de anställda, sägs det. En lång rad krav framförs därför, som omedelbart måste uppfyllas för att man skall kunna godta förslaget. Jag finner här inte anledning att närmare gå in på hela det frågekomplex som där dras upp. Endast en ögonblicklig omstöpning av hela vår lagstiftning tycks kunna motsvara kraven i den motionen, och min övertygelse att vi i vårt land steg för steg kan skapa den ekonomiska demokratin har väldigt litet med detta att göra. Självfallet tror jag inte på den myt som det ibland ordas om på borgerligt håll att de anställda och företagarna alltid har gemensamma intressen. Det finns naturligtvis ett gemensamt intresse i så måtto att ett företag skall ha goda inkomster, men de gemensamma intressena upphör när det gäller att fördela den vinsten på företagare och anställda. Man skall inte där leva i föreställningen att man kan baka in alla problem mellan anställda och företagare i något slags allmän sirapsvälling, som liksom dränker in problemen utan att ta upp dem. Men därifrån och till motionens synpunkter på förslaget är steget mycket långt. Jag tror inte på en ohämmad privatkapitalism men jag tror ännu mindre på en benhård statskapitalism. För en demokrati som Sverige är en utveckling stegvis till en ekonomisk demokrati med inflytande för alla också i det ekonomiska livet inte bara en framtidsdröm utan en reell målsättning för dagspolitiken. Utskottet avstyrker på den grunden motionen.

Likaså framförs förslag om behörighetsregler för anställd när det gäller att representera i styrelsen. Utskottsmajoriteten har svårt att förstå detta behov av att in i minsta detalj bestämma över de anställdas representation. Därför avstyrks dessa motioner, och i stället föreslås att frågan om val av styrelseledamöter skall överlämnas till de fackliga organisationerna att klara utan förmynderskap. Jag tror att de fackliga organisationerna klarar det här valet lika bra som de parter som har att välja de övriga styrelseledamöterna i bolaget. Jag har mycket svårt att förstå misstänksamheten mot de fackliga organisationerna på denna punkt och åsikten att riksdagen skulle behöva uppträda som något slags dadda för att de skall klara dessa val. I propositionen undantas bankinstitut och försäkringsbolag från försöksverksamheten med styrelserepresentation för de anställda. I motionen 1843 av herr Gustafson i Göteborg föreslås att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall anhålla om förslag till 1973 års riksdag om representation för de bankanställda. I motionen 1848, liksom i reservationen 9, också från folkpartihåll, yrkas att de försäkringsanställda skall ges representationsrätt i styrelserna. Av vad departementschefen uttalar har utskottet funnit att de formella hindren för de bankanställdas representation snart kommer att undanröjas. Utskottet förutsätter därför att Kungl. Maj:t då tar initiativ i frågan. Beträffande de försäkringsanställda finns inte samma formella hinder som beträffande de bankanställda, men i likhet med departementschefen finner utskottet övervägande skäl tala för att frågan om de försäkringsanställdas representation bör lösas samtidigt med de bankanställdas, och avstyrker där motionerna. I motion 1850 av herr Karlsson i Huskvarna framhålls som önskvärt att också företag med mellan 100 och 50 anställda får samma möjlighet till styrelserepresentation för de anställda som större företag. Möjlighet ges nu att genom frivilliga överenskommelser åstadkomma detta. Utskottet hyser visserligen förståelse för motionens förslag men räknar med att företagens och de anställdas organisationer utan särskilda åtgärder från Kungl. Maj:t skall ta till vara möjligheterna till försöksverksamhet och avstyrker därför nu motionen. kts under den allmänna motionstiden har behandlats i samband med den här propositionen. I motionen 157 med herr Helén som första namn föreslås liksom i reservationen 10 att en mera systematisk försöksverksamhet med olika modeller för styrelserepresentation skall stimuleras. Genom det nu framlagda förslaget om styrelserepresentation har helt andra möjligheter skapats än de som fanns när motionen väcktes. Utskottet finner därför nu ingen anledning att rikta en särskild framställning till Kungl. Maj:t och avstyrker därför den motionen. I motionen 921 har herr Bergqvist hemställt om att riksdagen måtte hos Kungl. Maj:t anhålla om en översyn av aktiebolagslagen och den övriga föreningsrätten. Utredningsarbetet föreslås ske i nära samråd med arbetsrättskommittén. I motionen 1849 från centerpartihåll och i reservationen 11 framförs liknande krav. Utskottet konstaterar att LO och TCO i sina remissyttranden över förslaget till ny aktiebolagslag framfört synpunkter som i stort sett överensstämmer med motionärernas, varför utskottet förutsätter att frågan om ytterligare översyn av aktiebolagslagen blir föremål för ingående prövning i samband med den beredning som nu pågår. Därför avstyrker utskottet motionen. sta namn liksom i reservationen 12 föreslås en parlamentarisk utredning om försöksverksamhet med företagsdemokrati. Utskottet erinrar om att samma yrkande avslagits av 1970 och 1971 års riksdagar med hä till att til dubblering av redan förekommande verksamhet. På den grunden avstyrks motionen. visning ttandet av en sådan utredning skulle medföra allvarlig risk för s att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära åtgärder för vidgade försök med självstyrande grupper, försök med delegering av beslutanderätt till företagsnämnd och decentralisering av företagsnämndsverksamheten och försök med olika former av medinflytande för de anställda inom personalpolitiken. Utskottet konstaterar att flertalet remissinstanser ställer sig allmänt avvisande till dessa yrkanden. Man hänvisar till den omfattande försöksverksamhet som pågår. De i försöksverksamheten deltagande parterna har icke uttryckt någon önskan om särskilda stimulansåtgärder från samhällets sida i denna fråga, varför utskottet avstyrker motionen. I samma motion samt i reservationen 14 föreslås att delegationen för försöksverksamhet med företagsdemokrati i de statliga bolagen samt delegationen för förvaltningsdemokrati skall utökas med företrädare för de politiska partierna. Förslag av denna innebörd har väckts vid flera tidigare tillfällen. Arbetsmarknadens parter har varje gång ställt sig avvisande till förslaget. Utskottet anser att riksdagen bör respektera arbetsmarknadsparternas uppfattning och avstyrker på den grunden motionen. Utskottet finner att parterna på arbetsmarknaden i huvudsak själva organiserar och svarar för en omfattande försöksoch forskningsverksamhet på det företagsdemokratiska området. Utredningsoch forskningsrapporter publiceras kontinuerligt. Om det behövs nya institutionella former bör det enligt utskottets mening ankomma på de deltagande parterna att ta initiativ i frågan. Utskottet avstyrker därför motionen. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag på samtliga punkter bifall till utskottets förslag. Jag gör detta så mycket hellre som därmed ytterligare ett betydelsefullt steg tas för skapande av större medinflytande och större demokrati i vårt arbetsliv.

Herr talman!

Det är mycket angeläget att samtliga delar av den statliga förvaltningen, också t.ex. länsstyrelserna, utformar sin personalpolitik så att den fyller de anspråk som de anställda har rätt att ställa på medinflytande och samråd i sitt dagliga arbete. I utskottets betänkande redovi att vår motion varit föremål för remissbehandling, och de fyra remissinstanserna avstyrker det i motionen framförda förslaget. LO hänvisar till synpunkter som Statsanställdas förbund givit uttryck åt. Enligt förbundet har den pågående försöksverksamheten med förvaltningsdemokrati utvecklats på ett sätt, som förbundet inte har något att erinra mot. Förbundet anser att försöksverksamheten måste byggas ut successivt. Varje nytt projekt måste vara väl förberett, och de erfarenheter man får av projektet måste tas till vara i det fortsatta arbetet. TCO-S framför en liknande uppfattning. SR säger sig inte ha invändningar av principiell natur mot att försöksverksamheten utökas och intensifieras. SR vill dock hävda att utvecklingen bör ske i den takt och i de former som parterna under överinseende av delegationen för förvaltningsdemokrati kommer överens om i varje särskilt fall. Utskottet delar remissinstansernas uppfattning och avstyrker motionen. Jag har inte mycket att erinra mot utskottets ställningstagande. Det har hunnit hända en hel del sedan januari månad i år på det här området, och den föreliggande propositionen innebär ju ett stort steg på vägen när det gäller tillgodoseende av de anställdas inflytande i styrelser för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Men jag är personligen oförstående inför det faktum att statsanställda skall släpa efter. Deras önskan om medbestämmanderätt är starkt motiverad. Varför s våra länsstyrelser — för att ta ett exempel — inte ha någon annan form av inflytande än den som lämnas genom företagsnämnderna. I rapport nr 4 från delegationen för förvaltningsdemokrati sägs: ”Erfarenheterna från de nuvarande företagsnämndernas verksamhet har varit vägledande för det utvecklingsarbete DEFF tagit initiativ till bland försöksmyndigheterna. Den medbestämmanderätt, som nu förordas och som i begränsad omfattning prövas i pågående försöksverksamhet, går utöver de nuvarande företagsnämndernas befogenheter, vilka innebär att nämnderna — med undantag för vissa specifikt avgränsade ärenden — inte kan utöva någon myndighets beslutsfunktion.” Nej, det är ju klart. Den offentliga förvaltningen måste som organ för samhällets och den enskildes intressen fungera så att rättvisa, trygghet och rättssäkerhet garanteras. En fortsatt utveckling av medbestämmanderätten till nya områden och på olika organisationsnivåer inom myndigheterna kan realiseras på olika vägar. Enligt direktiven för delegationen för förvaltningsdemokrati bör man pröva formerna för ett ökat personalinflytande, t.ex. i vilken utsträckning nuvarande företagsnämnder kan ges ökade befogenheter eller om andra institutionella verksamhetsformer bör införas som ger de anställda ökad medbestämmanderätt eller medinflytande. Herr talman! Jag skulle nu vilja rikta uppmärksamheten på en för många mycket aktuell fråga, där omtanke och hänsyn till anställda tycks helt ha åsidosatts. När man gör stora eller små förändringar — det må gälla företag i enskild ägo, förändringar i statliga företag eller, som i det fall jag nu tar upp, vårt lands försvarsorganisation — så anser jag det rimligt att de människor som berörs ges rimlig tid att yttra sig över förändringarna. I detta sammanhang gäller det omflyttning av en väldig massa människor, och dessutom kommer ganska många att friställas, om försvarets fredsorganisationsutrednings nyligen avgivna betänkande skulle förverkligas. Antalet som berörs av omflyttning uppgår enligt utredningen till högst 1 500 militära och civilmilitära tjänstemän, som beräknas behöva byta arbetsplats. I samband med omorganisationen beräknas den civila personalen kunna minska med 470. Av dessa beräknas ca 65 kunna omflyttas till annat förband inom berörd garnison. En ökning med ca 60 civila erfordras vid ytterligare några förband, vilka föreslås utökas. Nettominskningen beräknas därför till ca 345 anställda. Herr talman! Avsikten är nu inte att jag skall ge mig in på någon bedömning av motiven i denna utredning. Försvarspolitik får vi anledning att diskutera vid ett annat tillfälle. Jag skall inte göra mer än att konstatera att många av de människor som nu berörs av den här utredningen känner sig utlämnade. Antingen måste de bryta upp från den ort där de har vänner och anförvanter och där de rotat sig med hus och hem, eller i värsta fall kanske de blir utan arbete. Herr talman! Med denna allvarliga bakgrund och eftersom vi nu har tillfälle att diskutera personalpolitik vill jag framhålla, att den remisstid som berörda personalgrupper fått till sitt förfogande för att yttra sig över det angivna betänkandet är på tok för kort. Det kan inte vara rimligt att när det gäller en utredning med så omfattande verkningar för anställda personalgrupper det inte ens skall ges skälig tid för yttrande. Jag skulle vilja vädja till försvarsministern om förlängning av remisstiden, så att berörda personalorganisationer i lugn och ro får tillfälle att framlägga sina synpunkter på det avgivna förslaget.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

Herr talman! De anställda och företagarna har ett gemensamt intresse av att det skall finnas så stor vinst som möjligt att fördela vid löneförhandlingarna. Så långt är det helt riktigt i fråga om ett gemensamt intresse. Men sedan upphör de gemensamma intressena helt självklart när det gäller att fördela denna vinst på arbetslöner, utdelning på aktier osv. Därvidlag tror jag inte att man skall tala om några gemensamma intressen för de anställda och för arbetsgivarna. Sedan går herr Werner över till någonting annat som är ganska lustigt. Han säger: Det här är inte bra, det finns fel på det. Följaktligen skall vi inte ta det. Han kan bara tänka sig att ta ett beslut som till hundra procent överensstämmer med slutmålet för hans idealsamhälle. Ja, ja, först revolutionen och sedan förbättringarna. Det finns en skillnad i vår samhällssyn. Vi tror att det här samhället kan förändras steg för steg. Det skall inte behöva störtas över ända så att vi skall starta från scratch igen och bygga upp ett nytt samhälle. Det är det som är den grundläggande skillnaden mellan oss. Jag har sagt och står för det fortfarande: Detta innebär inte slutet, det innebär ingen sammanfattning av våra förslag när det gäller arbetsdemokratin osv. utan det finns andra delar i det. Detta går steg för steg. Sedan glömmer herr Werner en sak. Jag sade att jag inte tror på en ohämmad statskapitalism heller. Jag tror inte vare sig på privatkapitalismen eller på den statskapitalism som herr Werner företräder; den senare kan i vissa fall bli mycket värre än den förra. Det är skillnaden mellan våra uppfattningar.

ställda i Herr talman! Detta var ett upprepande av samma sak. Man skall ha aktiebolag och allting — kan man inte få det skall man inte ta någonting. Man skall inte ekonomiska förgå fram steg för steg. eningar, m.m. Herr Werner i Tyresö har mycket väl läst in alla klyschorna om klassamarbete, arbetsköpare och allt detta. Det verkar precis vara citerat ur tidningen Prole typisk företrädare för detta klassamarbete och en lakej åt socialdemokratin i dess klassamarbete. Jag tror att det är farligt att ta upp dessa enkla klyschor, som så ofta riktas just mot det egna partiet, och göra dem till sina. Det är litet opportunt att tro att de skall gå hem på ett så enkelt sätt. ären. I denna brukar dock stå, att herr Werner är en